Herr talman! Jag skall inte förlänga den här debatten, men eftersom det tydligen råder oklarhet om vilken ståndpunkt folkpartiet har intagit i den här frågan måste jag klargöra detta för Marianne Vi fattade förra året beslut om att prisregleringslagen skall avskaffas den 1 juli i år. Självfallet måste riksdagen då fatta beslut om ett nytt prissystem för jordbruket. Däremot kunde regeringen ha givit bemyndigande till jordbruksnämnden att företa anpassningen av överskyddet som vi har. Jordbruksnämnden har däremot inte möjlighet att utan detta bemyndigande själv göra en sådan anpassning.
Herr talman! Marianne Samuelsson frågade om skälet till att vi från vänsterpartiets sida accepterar neddragningen av gränsskyddet till de svenska prisernas nivå. Skälet är enkelt; det beror på att vi tycker att vi måste ha en livsmedelspolitik som gynnar både producenter och kunsumenter. Under omställningsperioden tar staten, via statsbudgeten, över en del kostnader för livsmedelsproduktionen som tidigare betalades av konsumenterna via matpriserna, eftersom vi hade en kostsam överproduktion. När staten tar över kostnaderna borde konsumenterna också på de priser de betalar märka av att vi faktiskt åstadkommer en sänkning av produktionskostnaderna. Det är det enkla skälet. Vi i vänsterpartiet anser tydligen till skillnad från miljöpartiet att matkostnaderna utgör en mycket viktig fråga. Det är en tung post i många familjers hushållsbudget. Har man intresse av alternativ odling och ekologiskt lantbruk, som vi har, inser man att om man kan föra en sådan livsmedelspolitik att kostnaderna hålls nere, ökar också utrymmet för människor att välja en kvalitet på livsmedel som är högre och som kanske betingar ett något högre pris. Oerhört många människor i vårt land vill gärna köpa alternativt odlade produkter. Men eftersom de ännu så länge är dyrare, vilket de inte behöver vara i framtiden, innebär de höga matpriserna att man inte har råd. Därför är detta faktiskt viktigt också om man vill stödja ekologiskt lantbruk. I övrigt följer närheten till konsumenterna inte med nödvändighet alltid nationsgränserna, som miljöpartiet tycks tro. Jag delar uppfattningen att man skall ha produktion och konsumtion så nära varandra som möjligt. Men i ett avlångt land som vårt är det inte givet att de båda alltid hamnar på en viss sida om nationsgränsen. Det finns nästan ingenting som gör mig så upprörd som när man tar till den globala livsmedelsbristen som argument för en fortsatt överkonsumtion i Sverige. Det är inget annat än hyckleri. Sanningen är att i-ländernas sätt att skydda och stödja sitt eget jordbruk har lett till att vår typ av produkter har slagit ut inhemska grödor i t.ex. Afrika. Det har dragit in afrikanerna och gjort dem beroende av en matkultur som inte alls är deras egen. Eftersom de inte har råd att stödja och subventionera sitt jordbruk, blir de utlämnade till att köpa varor som just då säljs till dumpade priser. Det får på sikt förödande konsekvenser för livsmedelsförsörjningen i världen att i-länderna fortsätter på detta sätt.

Herr talman! Till folkpartiet vill jag säga att det var bra att vi fick klart för oss att det var regeringen ni stödde i det här fallet. Det var något oklart i Bengt Roséns anförande, vill jag påstå. Jag kan inte riktigt förstå det Annika Åhnberg säger. Om inte konsumenterna har råd att köpa alternativt odlade produkter i dag och vi ökar importen av icke alternativt odlade produkter, hur skall det ge konsumenterna bättre råd att köpa alternativt odlade produkter? Det är ett problem att få tag i alternativt odlade produkter därför att de icke alternativt odlade varorna konkurrerar ut dem. Det som många gånger gör att konsumenterna har svårt att köpa dessa varor är att det är svårt att få tag i dem i butiken. Annika Åhnbergs resonemang kring den globala livsmedelsproduktionen tycker jag inte heller stämmer riktigt. Det beror antagligen på att hon inte alls lyssnade på det jag sade. Vi i miljöpartiet anser att man måste ta hänsyn till det som händer i världen runt omkring när man fattar viktiga beslut. Det anser jag att man måste göra genom att i möjligaste mån inte göra sig beroende av import, utan genom att behålla öppna landskap och möjligheter att öka den inhemska produktionen när det finns ett behov. Annika Åhnberg vet precis som jag att vi ställde oss utanför livsmedelsuppgörelsen förra gången en sådan var aktuell därför att vi ville ha en minskad användning av tillsatsämnena här hemma i Sverige. Det anser vi vara långsiktigt ekologiskt hållbart. Det är det som är det viktiga. Vi kan inte överproducera i den utsträckning som vi gör i dag med alltför mycket tillsatsämnen. Det är inte ekologiskt hållbart ur ett långsiktigt perspektiv. Vi vet redan i dag att man har problem i t.ex. Holland, därför att man använt för mycket tillsatsämnen. Man får bl.a. ut dem i grundvattnet. Den typen av produktion har vi på många håll i världen och den skapar framtida problem, som vi naturligtvis genom att planera bättre kan undvika.
Herr talman! Jag tror inte att Marianne Samuelsson riktigt har förstått innebörden av det beslut som gäller gränsskyddet. Avsikten är inte att med gränsskyddsjusteringen förändra relationerna mellan priserna på de importerade livsmedlen och de inhemska, utan att behålla den relation som vi har i dag. De importerade livsmedlen kommer alltså inte att bli billigare i förhållande till desvenska som en effekt av detta beslut. Jag tycker att det är rätt viktigt att vi kan föra diskussionen något så när sakligt. Jag utgår från att om vi ser till att hålla kostnaderna för den inhemska livsmedelsproduktionen nere, vilket leder till lägre matpriser, måste det öka utrymmet för konsumenterna att välja en högre kvalitet på livsmedel. Det tror jag inte heller att det kan råda något tvivel om. I fråga om det globala perspektivet tycker jag att förvirringen blir om möjligt ännu större efter Marianne Samuelssons senaste inlägg. Vad menar egentligen miljöpartiet? Menar miljöpartiet att vi gagnar tredje världens länder bäst genom att sluta handla med dem, genom att inte köpa deras jordbruksprodukter, utan att själva försörja oss totalt med egna livsmedel och stänga våra gränser för import av produkter från tredje världens länder? Eller menar Marianne Samuelsson att vi genom att avstå från att importera franska brieostar skulle gynna tredje världens länder? Jag tror att vi måste inse att en rättvis handel, som gynnar tredje världens länder, så att de får likadana villkor för sin export som i-länderna sedan länge har tillskansat sig, är en förutsättning för att de länderna skall ges möjlighet till en utveckling. Därför vidhåller jag att det är hyckleri att som Marianne Samuelssom påstår att ett fortsatt skydd av svenskt jordbruk i någon mån skulle förbättra den globala livsmedelsförsörjningen.

Herr talman! Jag tycker faktiskt inte att jag hycklar i den här frågan. Däremot vet jag inte riktigt var Annika Åhnberg står. Annika Åhnberg måste ändå vara medveten om att vi har byggt upp en mycket hög levnadsstandard i i-världen, på grund av att vi faktiskt har utnyttjat tredje världens låga priser. Om det nu aktuella beslutet är till för konsumenten, kan jag inte se det på något annat sätt än att det måste vara till för att pressa ned priset åt konsumenten. Det är detta vi har resonerat om. Det innebär naturligtvis att vi importerar billiga livsmedel, alltså livsmedel som produceras till lägre kostnader än vi kan producera dem för här hemma. Annars är det ingen vits med att pressa priser för konsumentens räkning. Naturligtvis utnyttjar vi tredje världens situation genom att göra det. Människorna i tredje världens skall naturligtvis inte odla mat till oss. De skall odla mat så att de för det första slipper svälta själva. För det andra skall de utveckla sin industriproduktion. Det är enda chansen för dem att över huvud taget konkurrera. De skall inte konkurrera med billig livsmedelstillverkning åt oss, som själva har mark att odla på.

Herr talman! När man lyssnar till debatten i dag märker man att den är precis likadan som den har varit under långa tider. Man har alltid beskrivit socialdemokratin som det största hotet mot jordbrukarna. Om det skulle ha stämt under alla de år som vi har haft regeringsmakten, kan jag inte tänka mig att vi skulle ha haft något jordbruk kvar. I stället har vi gått från klarhet till klarhet. Vi har fått ett mycket modernt jordbruk, som vi också kan vara stolta över. Jag tycker att man borde låta bli, eller åtminstone hålla nere, själva svartmålningen. För, som Annika Åhnberg också sade i sitt inledningsanförande, denna påverkar naturligtvis brukare och företagare på detta område. Det har förekommit flera citat ur en artikel som Astrid Lindgren tillsammans med några andra fått införd i tidningen. Man kan faktiskt utifrån denna artikel också göra några positiva analyser. Vad skriver de om? Jo, de skriver om de problem som förekommer ute i vår värld, om olika behandlingar som görs, vilka vi har satt stopp för och inte tillämpar i Sverige. Därför kan det här, som jag ser saken, vara en stor fördel för oss vid fortsatt export i och med att vi kommer att närma oss EG-marknaden. För ganska exakt ett år sedan beslutade vi i riksdagen om en omfattande omställning av jordbruket. En utgångspunkt för reformen har varit att jordbruket skall verka på i princip samma villkor som andra näringar i vårt land. Producenterna skall få ersättning för de varor och tjänster som efterfrågas. En annan utgångspunkt för reformen har varit att prisnivån beträffande livsmedel skall sänkas. Det skulle vara en hjälp och ett stöd i arbetet med att bekämpa inflationen. För att omställningen skulle kunna genomföras på ett för lantbrukarna och företagarna både socialt och ekonomiskt acceptabelt sätt anslog riksdagen 14,3 miljarder kronor till olika stödåtgärder. Därtill kommer en del satsningar på energisidan, som man också kan dra nytta av. En viktig del i jordbrukspolitiken är enligt socialdemokratisk uppfattning att man bidrar till bevarandet av ett varierat kulturlandskap. Därför anser vi socialdemokrater att stödet till landskapsvård är mycket viktigt. Detta stöd kan användas av jordbrukarna för olika miljöinsatser för att därmed bevara och vårda ett öppet odlingslandskap. Omställnings och anläggningsstöden kan användas för att öka variationen i landskapet. Exempelvis lövskogsplantering, olika sorters nischgrödor samt anläggande av våtmarker kan också bidra till ett rikt och omväxlande landskap. Erfarenheter och kunskaper finns och kan således tas till vara. Med de nya stödformerna blir det bättre förutsättningar. Under det år som har gått har de olika stöden utformas, och vi kan till vår glädje konstatera en stor uppslutning bakom reformen. Ansökningarna har varit så många att regeringen nu föreslår att ramen för anläggningsstödet höjs med 100 milj.kr. Detta förslag har vi i jordbruksutskottet ställt oss bakom. Under det år som har gått har också en hel del förändringar skett, och det är mycket som sker väldigt snabbt just nu: -- När det livsmedelspolitiska beslutet fattades gjordes bedömningen att en uppgörelse inom ramen för GATT-förhandlingarna skulle kunna träffas i december 1990. Så blev inte fallet. Positionerna var låsta, och det blev en fördröjning. Förhandlingarna fortsätter men är försenade i förhållande till den tidplan som man började arbeta efter. Men enligt de propåer som nu har kommit verkar det finnas ganska stora möjligheter att under året ro hem en GATT-överenskommelse. I och med att avregleringen påbörjas den 1 juli finns det inte några givna riktlinjer för prissättningen. Då är det marknadens som träder in och som i stort sett till fullo är i funktion. Den livsmedelspolitiska reformen genomförs i tre steg. Det första steget togs i samband med riksdagsbeslutet förra året och består i en intern avreglering. Med avregleringen följde en prissänkning beträffande vissa inhemska livsmedel, något som var väntat. I reformbeslutet förutsågs också att, på grund av prissänkningen, en bibehållen nivå för gränsskyddet skulle kunna resultera i ett överskydd av svenskproducerade livsmedel och att åtgärder kunde behövas för att bibehålla en balans på marknaden. Vi menar därför att den justering av gränsskyddet som nu föreslås och som är reformens andra steg är i linje med det beslut som riksdagen fattade i fjol våras. Men i vissa kretsar vill man nu göra gällande att detta skulle vara en ensidig sänkning av gränsskyddet. Så är inte fallet. En ensidig sänkning skulle innebära att Sverige går före andra länder när det gäller att öppna för import. Gränsskyddet skulle då sänkas till en nivå som innebär att importen ökar. Dessutom skulle detta medverka till lägre priser inom landet. Men så blir det alltså inte. Gränsskyddet ligger fortfarande högre än vårt interna marknadspris. Det ger producenterna möjlighet att höja sina priser när marknaden har kommit i balans. Därmed delas avregleringens vinster, som vi ser saken, mellan konsumenterna och producenterna. Detta tas upp i reservation nr 8 av centern och moderaterna. Jag yrkar avslag på denna reservation. Det förtjänar också att nämnas att gränsskyddet, i samband med avskaffandet av livsmedelssubventionerna den 1 januari detta år, höjdes gränsskyddet beträffande mejeriprodukter med 17--20 %. Skälet var att de svenska mjölkproducenterna skulle skyddas. Det var en helt riktig åtgärd, som det är viktigt att komma ihåg i detta sammanhang. Livsmedelsreformens tredje steg består i en ökad konkurrens på livsmedelsområdet. Regeringen har lagt fram förslag om en skärpt konkurrenslagstiftning, där bl.a. marknadsdelning och begränsning av produktion eller utbud av varor för att hålla priserna uppe förbjuds. Till detta får vi anledning att återkomma i denna kammare vid det tillfälle då den här frågan tas upp. Vi menar att den tid är kommen då också konsumenterna måste få del av livsmedelsreformen. Utskottets behandling av den aktuella propositionen visar, liksom har varit fallet flera gånger tidigare, att skiljelinjen beträffande tillvaratagandet av konsumenternas intressen i dag går någonstans mellan socialdemokraterna, folkpartiet och vänstern å ena sidan samt moderaterna, centern och miljöpartiet å andra sidan. Moderaternas agerande är förvånande. De är i alla andra sammanhang hängivna anhängare av en fri marknad. Men när förändringar i riktning mot denna av moderaterna så högt eftertraktade fria marknad påbörjas sviker man. Då drar man sig undan. Kanske är det så, att konkurrens endast skall få råda inom den offentliga sektorn. När det gäller den privata sidan däremot viker man sig så att säga. Beslutet om livsmedelsreformen fattades i stor enighet, och det är bra. Endast miljöpartiet stod vid sidan av. Men består enigheten nu när reformen skall genomföras? Vi socialdemokrater tar för vår del det politiska ansvaret för att beslutet fullföljs. Men hur är det med moderaterna? När det gäller villkorslånen vill moderaterna helt plötsligt ändra förutsättningarna och avvika från beslutet om återbetalning om gjorda åtaganden inte skulle fullföljas. Jag vill då fråga Sven Eric Lorentzon om inte han också var med om att fatta beslutet fjolvår. Vi socialdemokrater vill ha och strävar efter fasta spelregler när det gäller jordbruksnäringen och utvecklingen av livsmedelspolitiken. Kommer en borgerlig regering att vända dagens beslut och höja gränsskyddet? Det är ganska angeläget att få ett svar på den frågan. Kommer centern och moderatena i en eventuell regering att riva upp beslut som vi nu kommer att fatta i fråga om gränsskyddet? Hur ställer sig i så fall folkpartiet till det? Kommer moderaterna och centern verkligen att vara intresserade av att fullfölja det livsmedelspolitiska beslutet även när det gäller konsumentintresset, som vi var överens om när vi fattade beslutet förra året? Från centern och moderaternas sida finns inga riktiga förslag när det gäller tillvaratagandet av konsumentintresset. Spannmålsöverskottet kostar i dag folkhushållet runt 2 miljarder kronor. Hur skulle ni hantera det, eftersom ni i stora delar vill gå emot finansieringen? Var i budgeten skulle ni hämta pengarna? Centern och moderaterna vill sänka miljöavgifterna inom jordbruket. Varifrån skall ni ta pengarna? Dessutom innebär det en försvagning av miljöhänsynen inom jordbruket. Hur kan centern som säger sig vara ett miljöparti medverka till detta? För ett år sedan var det en bred uppslutning i riksdagen kring beslutet att ge bönderna, producenterna, ett generöst stöd för att klara omställningen av jordbruket. Jag är den första att uttrycka glädje över det. Nu när det är konsumenternas tur att få del av fördelarna med livsmedelsreformen hade vi hoppats på samma breda uppslutning. Men så blev inte fallet. Med det sagda yrkar jag bifall till jordbruksutskottets hemställan i betänkande 31, och eftersom vi har blivit uppmanade att vara kortfattade skall jag inte gå in och kommentera alla reservationer utan bara yrka avslag på samtliga.

Herr talman! Mycket snabbt: Åke Selberg säger att det inte är en ensidig sänkning. Var finns den ensidiga sänkning som vi skall jämföra med? Enligt min uppfattning är det är en ensidig sänkning. Man har frågat oss moderater om vi är för fria marknadskrafter. Det är vi. Men det finns någonting som heter politisk hederlighet. Har man träffat ett avtal med en hel yrkesgrupp som har lovat att på fem år ställa om hela den stora produktionen, då är det politisk hederlighet, Åke Sellberg, att hålla fast vid sina löften. Åke Selberg talar om fasta spelregler. Har Selgerg funderat över vad han säger? Är detta fasta spelregler, herr Selberg? Åke Selberg säger att han var glad över att man i fjol fick en bred uppslutning för ett brett stöd. Han är förvånad över att vi inte vill följa regeringen i år. Men det är på socialdemokraterna, regeringen, som med vänsterpartiets hjälp går ifrån den breda uppgörelsen, det breda stödet. Vi vill ha fasta spelregler!

Herr talman! Om inte jag missminner mig var faktiskt gränsskyddet en av de viktiga frågorna i den livsmedelspolitiska överenskommelsen. Då sades det ingenting om att man så snabbt skulle ändra uppfattning i denna fråga. Även om jag inte deltog i det livsmedelspolitiska beslutet, tycker jag att man skall hålla sig till vad man har kommit överens om och hålla fast vid direktiven. Jag fick nu höra att det endast är socialdemokraterna, folkpartiet och vänsterpartiet som har drivit frågan om konsumentintresset. Jag tycker faktiskt att det är mycket förvånande, ren lögn, skulle jag vilja påstå. Man måste först och främst fråga sig vad det är konsumenterna vill ha. De vill naturligtvis ha billig mat. Där har t.ex. vi från miljöpartiet drivit momssänkningen, som är betydligt bättre och effektivare än gränsskyddssänkningen. Det andra som konsumenterna vill ha är naturligtvis frisk och hälsosam mat. Jag har nära kontakt med matallergiker, och jag vet vilket bekymmer det faktiskt är för dem att handla mat i dag Det finns inte ordentligt angivet vilka kemikalier som har använts osv. Ena dagen kan man äta ett äpple. Nästa dag kan man inte äta det, fastän det ser precis likadant ut. Konsumenterna vill inte ha bestrålad mat, besprutad mat, antibiotika i maten osv. Vilka är de som har drivit kravet på skärpta djurskyddsregler? Är det inte om några konsumenterna? Det finns ju t.o.m. konsumenter som har vägrat äta kött, därför att de inte tycker att djurskyddsreglerna är sådana som de har krävt. Här tycker jag att det skall finnas ett klargörande: Var finns det djurskyddsregler som är bättre än eller likvärdiga med dem vi har här hemma? Sedan anser jag också att man ganska ensidigt här försöker antyda att maten, i huvudsak den importerade, kommer att komma från EG. Det är med EG vi skall handla i det här fallet. Så kommer det naturligtvis att bli så småningom, om vi går med i EGs inre marknad. Men till dess är det väl fler länder Sverige har handelsutbyte med, och jag har en känsla av att i många av dessa länder är miljökraven betydligt lägre än de som vi har här hemma. Det är väl inte meningen att vi för att få billig mat skall exportera miljöproblemen?
Herr talman! Att socialdemokraterna nu vill lyfta fram konsumentperspektivet i debatten är vi naturligtvis från vänsterpartiets sida mycket glada över. Vi kände oss nämligen rätt så ensamma i förra årets livsmedelspolitiska debatt om det perspektivet. Om man granskar förra årets beslut så kan vi också lätt konstatera att just konsumentintresset var den fråga som dominerade debatten. Men konsumenterna har, som sagt, inte enbart intresse av låga matpriser, även om matkostnaderna utgör en oerhört viktig del av hushållskostnaderna. Vi har från vänsterpartiets sida i denna diskussion försökt lyfta fram en del perspektiv, som vi tycker är mycket väsentliga. Dit hör t.ex. kvalitetskontroll när det gäller importerade livsmedel, dit hör ambitionen att skapa bättre förutsättningar för det ekologiska lantbruket och dit hör även ett utökat ansvar från samhällets sida för småskalig livsmedelsproduktion samt livsmedelsförädling. Vi har inte i utskottet fått gehör för de här kraven. Jag tycker i alla fall att Åke Selbergs anförande i stort sett saknade motiveringar. Jag tycker också att det är märkligt att ni från socialdemokratisk sida inte kunnat tillstyrka förslagen från vänsterpartiet på det här området.
Herr talman! Åke Selberg hävdade i sitt anförande att det inte skulle vara fråga om någon ensidig prissänkning. Jag förstår då inte riktigt om han menar att den prissänkningen inte är ensidig eller att det inte är fråga om en sänkning, eller om man menar bådadera. I propositionen, s. 15, står att ''referenspriserna -- justeras därför ned med i genomsnitt med 5 % i förhållande till nuvarande nivå. Detta innebär att gränsskyddet justeras ned med i genomsnitt ca 10 %.'' Om man kan justera priserna nedåt utan att sänka dem, så vill jag i så fall ha något slags förslag till hur det går till. Å andra sidan ställer Selberg en fråga till mig och moderaterna, hur en borgerlig regering skulle hantera det här problemet. Ja, då har han alltså utgått ifrån att det var fråga om en prissänkning. Om det inte är fråga om en prissänkning givetvis inte heller någon prishöjning. Men om vi låter bli att genomföra en prissänkning, vi inte heller höja några priser. Det skulle innebära en bättre lösning på det här problemet, för då kan vi stå fast vid det som bestämdes förra året. Sedan sade Åke Selberg något som jag inte begrep. Han sade att det blir en sämre miljöprofil med centerns linjer Jag vet inte vad han syftade på.

Herr talman! Jag känner inte igen Annika Åhnbergs beskrivning över konsumentverksamheten och vårt sätt att stödja konsumenterna. Vi har i otaliga sammanhang ställt upp på konsumenternas sida och på en bra konsumentpolitik. Det är även arbetarrörelsens uppgift att stå nära konsumentorganisationerna, vilket den också har gjort. Det gäller också att hitta ett samband mellan konsumenter och producenter, och detta är oerhört viktigt. Om man ställer sig enbart på den ena sidan blir det säkert problem. Den politik som vi skall föra bör också kunna tas emot positivt och mötas med förtroende från såväl producenter som konsumenter. Sven Eric Lorentzon framhåller ofta att man skall vara rakryggad och stå för vad man säger och skriver. Det vill jag verkligen hålla med om. Men i moderaternas motion skriver man: I ett litet land som Sverige är det särskilt angeläget med varuflöden över gränserna. Import av olika produkter breddar utbudet. Export ger de svenska företagen möjligheter att avsätta sina produkter på andra marknader. Ökad frihandel stärker konkurrensen till gagn för konsumenterna. Handeln med jordbruksprodukter är dess värre kringskuren av en rad regleringar och handelssnedvridande stöd. Det här är ord som egentligen inte är värda särskilt mycket. Appropå den uppriktighet som Sven Eric Lorentzon visade i inledningen av debatten, vill jag säga att handling är mera värt än ord. Till Karl Erik Olsson vill jag säga att om det skulle vara fråga om en ensidig sänkning, skulle vi sänka gränsskyddet så att vi medgav en betydligt ökad import. Så blir nu inte fallet. Gränsskyddet anpassas i stället till en nivå som svarar mot de inhemska priserna. Det är bakgrunden till att man gör denna anpassning av gränsskyddet.
Herr talman! Jag fick tyvärr inte mycket till svar på mina frågor. Det bekräftar min oro för att det socialdemokratiska konsumentperspektivet är tämligen inskränkt och begränsat. Jag hoppas verkligen att det här skall ske en förändring. När det gäller kvalitetskontrollen av såväl inhemska som importerade livsmedel anser vi i vänsterpartiet att det är en av de allra viktigaste frågorna vi har att ta ställning till inför den framtida livsmedelsproduktionen och livsmedelsimporten. Om inte kvalitetskontrollen kan bli bättre, kommer det att bli mycket svårt att hävda konsumentintresset. I fråga om alternativ odling och ekologiskt lantbruk var det så lyckligt att för tre år sedan -- då det också råkade vara valår -- kom socialdemokraterna på i september att man skulle införa ett omställningsstöd till den alternativa odlingen. Det var väldigt bra, men det var ett mycket kortsiktigt stöd som riktades bara till dem som valde att omställa just under första perioden 1989. Det ledde till en ryckighet som omöjliggjorde en långsiktig planering inom denna del av lantbruket. Vi i vänsterpartiet anser att det behövs en bättre stimulans direkt till den alternativa odlingen, men också att omställningsåtgärder och en ny långsiktig livsmedelspolitik borde utformas så att man i högre grad gagnar den här mycket viktiga delen av jordbruket, som inom sig bär framtiden för det svenska jordbruket. Den alternativa odlingen kommer inte alls att utgöra bara den lilla nisch som den gör i dag.
Herr talman! Inte heller jag fick några svar på mina frågor om konsumentintressena och matkvaliteten, men det hade jag kanske inte förväntat mig heller. Återigen upprepas detta med att det är fråga om en anpassning och inte någon sänkning av gränsskyddet. Det stämmer ju inte med vad som framkom vid utskottsbehandlingen av ärendet. Då diskuterade vi naturligtvis just den här frågan och det sades klart och tydligt att syftet var att pressa ned priserna. Konkurrensen skulle öka. Det rörde sig om en sänkning utöver det som anpassningen och den tekniska biten medgav. Jag tycker att man skall tala klarspråk i det fallet.
Herr talman! Till Annika Åhnberg vill jag säga att det under hela 80-talet har skett en utveckling av alternativodlingen. Det må vara att denna utveckling inte har gått i den takt som Annika Åhnberg hade velat se och att man skulle ha haft större arealer. Helt klart är dock att utvecklingen, som har skett med stöd från samhället, har varit positiv. Man måste finna sig i att man även här får jobba på en marknad och om man har bättre produkter bör det inte heller vara svårt att få avsättning för dem. I och för sig kunde utvecklingen ha gått snabbare, men den har dock varit positiv under hela 80-talet. Småskalig produktion är också ett område som har utvecklats en hel del under senare år. Lantbruksstyrelsen gjorde en utredning där man konstaterade att det gick bra att starta småskalig produktion och utveckla denna. Det fanns inga större hinder med de spelregler som vi i dag har. Dessutom har glesbygdsstödet ökats liksom olika kombinationsstöd som kan användas för detta ändamål.

Herr talman! Genom den livsmedelspolitiska reformen har vi valt att bryta med den gamla regleringspolitiken. Därmed kommer det att bli ett mer varierat utbud av mat till lägre priser, vilket gynnar konsumenterna. Det kommer att bli större frihet och möjlighet för producenten att utnyttja sitt kunnande och sin fantasi i det dagliga arbetet. Det skapar förutsättningar för ett långsiktigt, lönsamt och livskraftigt jordbruk. Att bryta den gamla politikens regleringstänkande och skapa utrymme för mångfald och frihet har inte varit, och kommer inte att vara, någon lätt uppgift. Regeringens politik bygger på ett helhetstänkande, där vi i tur och ordning reder ut de problem och hinder som vi kan se på den långa och ibland krokiga väg som livsmedlen tar från bonden till konsumenten. Herr talman! Av de uppenbara tidsskäl som föreligger skall jag inte behandla alla de olika steg som här har diskuterats när det gäller förra årets beslut. Jag vill dock påminna om det som kallas för det tredje steget och som kommer att diskuteras här i kammaren i samband med näringsutskottets betänkande som har med konkurrenslagstiftningen att göra och som innebär en skärpning av lagstiftningen när det gäller bl.a. industriledet. Konkurrensfrågorna behandlas ju också i samband med EES-avtalet mellan EFTA och EG. Den anpassning av gränsskyddet till de förändringar av den inhemska prisnivån som nu inträffar till följd av livsmedelsreformen är bara en begränsad del av det som man kallar det andra steget. Vi hoppas att GATT-avtal under hösten skall kunna ge resultat i form av en ömesidig sänkning av gränsskyddet. Det handlar om betydande sänkningar som alla länder har åtagit sig. Och jag vill påminna om att samtliga GATT medlemmar har åtagit sig att göra betydande sänkningar gentemot varandra av de olika jordbruksstöden. Den anpassning som riksdagen nu tar ställning till är egentligen odramatisk och självklar mot bakgrund av tidigare fattade beslut. Det är inte så mycket själva förslagen i propositionen som har väckt det stora engagemanget, utan det är i hög grad de kampanjer som har föregått propositionen. Jag vill börja med att till Bengt Rosén säga att när man talar om valpopulism från regeringens sida vill jag i all vänlighet undvika att bli sammankopplad med LRF-ledningens kampanjapparat. Det är faktiskt RLF som vid en presskonferens, precis som har sagts här, innan propositionen ens var framlagd, har mullrat och tämligen bombastiskt uttalat effekter av denna proposition som inte har mycket med verkligheten att göra. Jag har inte på något sätt velat dramatisera och påstå att den här gränsskyddsanpassningen är ett stort inslag i vår livsmedelspolitik. Det stora inslaget i vår livsmedelspolitik är de sänkningar av matpriserna som vår interna avreglering, som riksdagen fattade beslut om förra året, åstadkommer och som är tänkt att säkerställa att de till viss del skall kunna bli bestående genom att man anpassar gränsskyddet därefter. Och det är sannerligen något helt annat. Detta är ingenting, Bengt Rosén, som det har varit möjligt för regeringen att göra på egen hand med uppdrag till jordbruksnämnden. Det kräver ett bemyndigande från riksdagen när de nya referenspriserna fastställs för att regeringen skall kunna gå vidare till jordbruksverket, och för att jordbruksverket sedan skall kunna komma tillbaka till regeringen så att regeringen då kan fatta de beslut som den nu står i begrepp att fatta. Till dem som talar om ensidighet och säger att det har sagts att det inte skall bli någon ensidighet, vill jag säga att detta inte är fråga om någon ensidighet. Det är rent ut sagt nonsens, Karl Erik Olsson och Sven Eric Lorentzon. Det här är en typ av gränsskyddsanpassningar som är tämligen vanliga. Och EG, som i varje fall Sven Eric Lorentzon intresserar sig för, har enbart under den senaste tiden, om vi håller oss till 1990, 1991 och 1992, gjort gränsskyddsjusteringar nedåt på t.ex. vete, korn, majs, mjölk och fläsk. Att det skulle vara ensidigt, och att detta skulle förekomma bara i Sverige är rent ut sagt nonsens. Det förekommer som normala inslag i EG, och det förekommer som normala inslag också i Sverige. Men vi i Sverige har hittills under många decennier varit vana vid att de anpassningar som vi har gjort har handlat om höjningar av gränsskyddet. Det har då sällan lett till samma tämligen infekterade debatt som när gränsskyddet nu skall sänkas såsom en anpassning till de interna svenska marknadspriserna. Kring denna reformprocess har det stormat ganska mycket. LRF-ledningen har under den senaste tiden gått till mycket hårt angrepp mot regeringens förslag och inte velat delta konstruktivt. Men det påminner om den debatt som vi har haft i många år där man inför varje nytt steg har så att säga satt fötterna i marken och sagt att falluckan nu öppnas för det svenska jordbruket. Det har hjälpt lagförslagen, olika delar av omställningsdiskussionen och mycket annat. Men i efterhand har man i regel förstått att de beslut som fattades var kloka och riktiga. Och jag är tämligen övertygad om att när vi träffas här om något år igen kan vi konstatera att den här anpassningen var en riktig åtgärd, att den vidtogs vid rätt tidpunkt och att den får den uppslutning som goda förslag brukar få efter hand. Och omställningen går ingalunda dåligt. Också i detta sammanhang är det många olyckskorpar som har hävdat att det var fråga om skrivbordsprodukter, att det inte skulle gå att tillämpa, att det var dåligt förberett, osv. I själva verket har anslutningen när det gäller våra anläggningsstöd, slaktbidrag och allmänna omställningsstöd varit över förväntan. Det är utmärkt. Och jag hoppas att vi här i riksdagen inte skall bidra till att skapa en onödig pessimism och en verklighetsbild som inte är korrekt. Herr talman!

Det är viktigt att man kan stå pall för kampanjer där förslag karakteriseras som något annat än vad de är och att man vågar stå för det som är sakligt. Det är naturligtvis skälet till att det nu finns en majoritet i riksdagens jordbruksutskott bakom regeringens förslag. Den sakligheten, som omfattar folkpartiet och vänsterpartiet, gäller tyvärr inte de andra partierna. Karl Erik Olsson brukar ju vara en kunnig, resonabel och även skicklig debattör. Men han har väl i dag fallit för den gamla idén att om argumentationen är svag höjer man rösten. Jag vill egentligen bara säga en sak till Karl Erik Olsson när det gäller den personliga kritik som han gav uttryck för. Om man diskuterar politikers hederlighet och om man talar om politikens trovärdighet och riktar kritik mot en enskild person, skall man inte, Karl Erik Olsson, i samma andetag felcitera den personen. Det är precis det som man inte skall göra. Jag skulle föreslå att Karl Erik Olssons gör upp med sitt eget samvete. Var och en kan läsa vad som står i propositionen och Karl Erik Olsson för sina syften väl passande felcitat. Ta gärna en överläggning med den egna trovärdigheten på den punkten, Karl Erik Olsson. Det är många som har pekat på hur moderaterna har helt olika ansikten beroende på vilken fråga som diskuteras. Under våren har de använt nästan varje tillfälle att knyta samma socialdemokratin med kommunismen och dess sammanbrott i Östeuropa. Vi socialdemokrater skulle stå för samma regleringstänkande som har lamslagit ekonomin i länderna i Östeuropa. Vi skulle t.ex. ha förlamat utvecklingen för den svenska ekonomin. Detta är ett tema som Carl Bildt tog upp så sent som i förra veckan med Ingvar Carlsson. Vi skulle stå för planekonomi och regleringar. Moderaterna själva står då för frihet och mångfald. När det gäller gränsskydd, konkurrenslagstiftning och liknande, då står moderaterna på monopolens och regleringarnas sida mot konsumenterna. Det gäller även moderaternas yttrande i utskottet, att de också går in för att bevara regleringar även i andra avseenden, t.ex. när det gäller exportfinansiering. Vad moderaterna vill säga är med andra ord: Gärna marknader om det gäller barnomsorg, och gärna marknader om det gäller sjukvård och utbildning inom den offentliga sektorn, men inte marknader om det gäller fläsk, falukorv, ost och mjölk. Tidningen Arbetet skrev: Gärna solidaritet och kollektiv exportsamverkan mellan företag men inte solidaritet och kollektiv samverkan mellan människor. Herr talman! Det har på många håll talats om att en svensk EG-anpassning på detta område skulle innebära att de åtgärder som vi nu vidtar är onödiga. Inom EG pågår nu en mycket omfattande diskussion om att radikalt förändra den gemensamma jordbrukspolitiken. Inriktningen när det gäller de viktigaste frågorna har vi redovisat i propositionen. Jag vill ytterligare understryka att de kontakter som vi har haft med representanter för EGs medlemsländer ger mycket tydliga besked. Det pågår en diskussion om hur framtida stöd skall fördelas mellan länder, om de skall gå till alla eller enbart till de minsta företagen, osv. Men utgångspunkten för diskussionen inom EG är att det är ofrånkomligt att minska gapet mellan EGs interna marknadspriser och världsmarknadspriserna. Man diskuterar också möjligheterna att införa nya stöd, direkta stöd, för att öka jordbrukets positiva påverkan på miljön. Det råder ingen tvekan om att det finns viktiga gemensamma drag i den reform som nu börjar tona fram inom Gemenskapen och i den reform som vi har börjat genomföra i Sverige. Det gäller motiven, vilka -- såsom kommissionen har angivit dem -- i vissa fall är närmast identiska. Det gäller övergången från prisstöd till olika typer av direkta stöd och åtgärder i syfte att uppnå bl.a. miljömålen bättre. Miljön lyfts särskilt starkt fram i den pågående diskussionen inom EG. Det är lika naturligt att EG med dess stora regionala skillnader inom tolv medlemsländer inte har samma typ av generösa och generella omställningsprogram som vi har i Sverige. Man måste tillgripa andra medel och göra andra avvägningar för att nå motsvarande mål. Det viktiga och centrala är att vi faktiskt är på väg mot samma håll. Därför är det också talande att moderaterna, som i andra sammanhang framställer sig som så intresserade av EGs förhållanden och ett medlemskap i EG, har så liten kunskap om vad som i realiteten pågår inom EG. Det kan man konstatera när man läser reservationerna i utskottet eller hör vad som sägs här i talarstolen. Sverige har inom ramen för EES-förhandlingarna efter diskussioner med kommissionen kommit fram till ett utkast till en överenskommelse med EG på jordbruksområdet. Under de närmaste dagarna kommer dessa frågor att diskuteras av Gemenskapens beslutande organ. Vi har naturligtvis informerat riksdagens jordbruksutskott och andra organ om dessa överläggningar. Om det blir ett resultat av dessa förhandlingar liksom av andra EES-förhandlingar om jordbruket, tror jag att vi kan få ett nytt bidrag på ett område, som är viktigt för att vi skall kunna förbereda oss bättre för den större europeiska marknaden. Vi skulle få möjligheter som vi inte har i dag till export till EG av framför allt förädlade livsmedel. Vi kommer stegvis att kunna skaffa oss en bra position på den marknaden inför ett medlemskap. Det gäller många typer av förädlade livsmedel: köttprodukter, inte minst ost, frysta ärtor, vodka och mycket annat. Vi har fått röra oss inom kvoter. Det är EGs förhandlingsuppläggning i detta sammanhang. Vi vill ha bort tullar, införselavgifter och exportsubventioner och inom ramen för kvoter få en fri handel med EG. Vi tycker att vi har kommmit ganska långt i detta avseende. Det gäller även trädgårdsprodukter, frysta och beredda grönsaker, margarin och mycket annat. Vår målsättning, liksom andra deltagande länders målsättningar i dessa förhandlingar, är att få en balanserad överenskommelse med EG. Denna typ av överenskommelse, om den antas, är naturligtvis inte något stort steg utan ett begränsat steg, men den skulle ge svensk livsmedelsindustri och svenskt jordbruk möjlighet att tidigare än ett medlemskap komma in med bra villkor på EGs marknad. Låt mig också säga att det i de EG/EFTA förhandlingar som förs ingalunda är så som några talare här har givit sken av att Sverige inte skulle vara aktivt när det gäller att mycket hårt driva frågorna om hög kvalitet på de produkter som vi handlar med. När det gäller bekämpningsmedelsrester, antibiotika och hormoner och vad det nu må vara som diskuteras i internationella förhandlingar tillhör Sverige de länder som driver dessa frågor mest intensivt. Vår livsmedelspolitik syftar framåt. Den är offensiv till skillnad från de olika pessimistiska framtidsscenarier som har utvecklats från denna talarstol och på andra håll.

När jag säger att jag och regeringen tror på det svenska jordbruket, tycker Annika Åhnberg att det särskilt visar sig genom vår mycket starka inriktning på att främja forskningen inom livsmedelsområdet och jordbruksområdet. Jag tycker att Annika Åhnbergs inlägg i många avseenden var intressanta. Jag delar inte alla uppfattningar som hon framför men på denna punkt har hon direkt fel. I de forskningspropositioner som jag har haft möjlighet att delta i med ansvar för mitt område har lantbruksforskningen, miljöforskningen och livsmedelsforskningen starkt prioriterats. Inte minst när det gäller den alternativa odlingen har det arbete som jag har haft ansvar för och före min tid det arbete som Svante Lundkvist har utfört inneburit att vi har lyft fram forskningen kring alternativt jordbruk, alternativa produktionsformer och ekologiskt jordbruk. Det anser jag vara en mycket viktig förändring i det arbete som nu pågår såväl inom lantbruksuniversitetet som inom vårt forskningsråd. Ett av syftena med den utvärdering som görs av lantbruksuniversitetet är att se hur man skall kunna ytterligare lyfta fram den typ av ändamål som har med miljö och alternativa produktionsformer att göra. Detta är mycket väsentligt och visar att vi förvisso tror på det svenska jordbrukets framtid. I EG kommer vi att få tampas med krafter som på många sätt har bättre naturliga förutsättningar, t.ex. att producera spannmål. Det kommer att bli en utmaning. Det kommer inte att bli lätt. Samtidigt har vi framför oss en marknad på 340 miljoner konsumenter. Mat köper man som bekant så gott som varje dag. Det är också en väldig utmaning för det svenska jordbruket att få möjlighet att tillgodose konsumenternas krav på en så stor europeisk marknad. Jag tror på vår förmåga att utnyttja dessa möjligheter. Vi har startat omställningen tidigare än andra länder i Europa, och vi kan nu se hur andra länder kommer efter. Vi har redan i dag ett miljömedvetet jordbruk och ställer krav på t.ex. djurskyddet. Det ger oss ett försteg och är inte till nackdel för våra producenter. På detta område liksom på många andra har vi i Sverige haft förmånen att kunna gå före och vara väl rustade där andra följer efter. Därför menar jag att det steg som vi i dag tar är ett nytt steg för att fullfölja reformen. Det är en betydande men nödvändig omställning. Om den genomförs med god vilja och en konstruktiv hållning, är jag övertygad om att resultatet blir bra såväl för konsumenterna som för jordbruket.

Herr talman! Jordbruksministern påstår att jag har felciterat honom. Jag använde tre citat i mitt anförande, ett från Bibeln och två av jordbruksministern. Det ena av jordbruksministern var hämtat från förra årets proposition och det andra från kammardebatten. Jag vill ha en precisering av vad det var för fel. Är det ett fel, skall jag be om ursäkt. Om det inte är fel, vill jag inte bli beskylld för att ha fel. Jordbruksministern sade vidare att sakligheten brast, och därför höjde jag rösten. Jag skall tala om precis hur det är. Jag är upprörd och har låtit denna upprördhet framgå i de ord jag har valt, i det tonläge jag har valt och i det kroppsspråk jag har använt. Jag tycker att det är bättre att agera på det viset och visa vad det är man känner i ett sådant här läge. Sedan vill jag också säga att det är många saker vi är överens om. Det visar ju förra årets beslut. Och det är många saker i det här sammanhanget som jag tillhopa med jordbruksministern och andra politiker har fått ta debatt om ute i landet. Jag har själv fått ta många debatter också med jordbrukare som tyckt att vi har gått för snabbt fram och gått för långt. Men det vi har ställt upp på, det står jag för. När det gäller gränsskyddssänkningen uppfattar jag nu det så att jordbruksministern medger att det är en sänkning som man föreslår men att den inte är ensidig utan att det görs sådana sänkningar också i andra länder. Det här är någonting nytt, för detta har det aldrig talats om tidigare. Vi har hört talas om att det skall vara i förhållande till GATT. Om det skulle behövas fler citat, har jag ett antal utvalda, från jordbruksnämndens gränsskyddsutredning. Jag har numrerat dem från ett till sex, och det var det sjätte jag använde tidigare, men jag kan t.ex. ta citatet nummer tre. Man borde i stället ha skrivit in att när priset faller, som planerat, då skall gränsskyddet sänkas så att inte bönderna kan höja sina priser igen. Då hade det varit rätt att komma med det här förslaget nu. Varför gjorde man inte det? Varför skrev man inte så, om man hela tiden hade tänkt sig den utvecklingen? Slutligen vill jag ställa en annan fråga till jordbruksministern: Varför står vi egentligen här och diskuterar detta? Vi var ju fem partier som kom överens i fjol. Om man skall förändra i ett sådant beslut, varför tar inte departementet eller jordbruksministern en kontakt med de här partierna eller med mig, som ändå är ordförande i jordbruksutskottet, och pratar om det i förväg? Det skulle kanske ha kunnat reda ut en del. Om inte jordbruksministern kommit på det, kunde det ju ha funnits någon annan i departementet eller i riksdagsgruppen som hade påpekat en sådan sak.
Herr talman! Jag kan till stora delar instämma i Mats Hellströms inledning, där han talade om enigheten, målsättningar och sådant i det jordbrukspolitiska beslutet. Sedan gick han över till gränsskyddet och sade att det görs endast smärre justeringar och att vi gjort sådana tidigare. Varför då dra i gång det här? Varför gör man inte som man gjorde tidigare? Varför gå ut och irritera lantbrukare i det här läget? Det är för mig helt ofattbart, om det är så små detaljer som herr ministern nu vill göra gällande. Jag måste bemöta en sak, när jordbruksministern talar om moderaterna och EG. I ett replikskifte hinner man inte med så mycket, så jag vill bara säga, herr Hellström, att om något parti är trovärdigt i EG-frågan så torde det vara moderata samlingspartiet. Jag har svårt att tänka mig något parti som har mer kunskap och mer kompetens i fråga om EG än just moderaterna. Jag tror inte ens att herr Hellström har det, fast han varit med i ett otal olika förhandlingar. Jordbruksministern talar om marknadsekonomi och konkurrens och att vi så att säga borde vika för den. Nej, herr Hellström. Bara för ett tag sedan fick jag från regeringssidan kritik för att vi ville ändra villkorslånen. Vi har satt villkoren för en femårig avvecklingsperiod, och därefter kommer marknadsekonomin. Det var därför vi ville precisera vad vi avsåg med villkorslånen. Efter fem år är det svenska jordbruket utlämnat på en fri marknad. Omställningen är bra. Den har gått över förväntan bra. Men jag vill säga herr ministern att fortfarande återstår det en hel del att göra. Ytterligare arealer bör bort. Dem har vi chans att ta nästa år, förhoppningsvis. Vi har inte klarat hela kosidan, om jag får kalla den så. Den delen är inte klar. Det finns fortfarande rätt stora problem hela tiden. Då tycker jag att vi skall låta omställningen fortgå under de regler som vi har dragit upp. Jag skulle vilja fråga jordbruksministern: Varför går man in och gör de här ändringarna, när jordbruksministern så klart försöker bagatellisera dem? Det är inga stora ändringar. De kunde ha gjorts inom ramen för det gamla systemet, även om man då hade fått ändra mittpriser och sådant. Justeringarna är inte större än att de hade kunnat ske med den rent administrativa verksamhet som vi redan tidigare haft.

Herr talman! När socialdemokraterna och jordbruksministern talar om kommande GATT avtal, framställer man det som om det avtalet var något av ett Columbi ägg för att åstadkomma sänkta konsumentpriser. Men GATT-avtalet i sig sänker väl inga konsumentpriser. Tvärtom är det ju meningen att ta bort stöd och dumping, så att världsmarknadspriserna i stället återspeglar faktiska produktionskostnader. GATT-avtalet åtstadkommer däremot ökad konkurrens, som i förlängningen kan ge större variation och en dämpad prisutveckling för konsumenterna. Jag tror att det är viktigt att vi är klara på den här punkten och inte ställer ut löften till konsumenterna som vi inte kan infria. Så påpekar jordbruksministern att det är riksdagen som skall fatta beslut om ett nytt prissystem. Det är jag helt och fullt medveten om, och jag framhöll det i tidigare anförande. Men just uppdraget att justera överskyddet i gränsskyddet hade regeringen kunnat lämna till jordbruksnämnden, precis som man gjorde när jordbruksnämnden fick i uppdrag att höja gränsskyddet på mejeriprodukter, därför att vi avskaffade mjölksubventionerna. Då hade vi besparat en mängd lantbrukare ytterligare oro. Annika Åhnberg och jag har tidigare diskuterat hur referenspriserna skall fastställas och justeras. Det kommer ju i sin tur att påverka gränsskyddet i framtiden. Jag vore tacksam om jordbruksministern kunde utveckla detta något. Jag antar att regeringen har som ambition att leva upp till besluten från förra året, bl.a. att importen inte skall öka. Ostimporten ökade med 22 % förra året. Det innebär väl att vi måste sänka ostimporten i år. Vi lovade lantbrukarna att när överskotten är borta kunde de påräkna lönsamhet för den aktuella produktionen. Köttproduktionen ligger i dag på 97 %, enligt den uppgift jag har fått om konsumtionen i landet, men lönsamheten har aldrig varit sämre. Den är helt obefintlig. Det måste väl innebära att jordbruksministern ju planerar för höjt gränsskydd för ost och kött. Om han inte gör det, hur kan vi då leva upp till en socialt acceptabel omställning?
Herr talman! Det går bra med omställningen, sade jordbruksministern, och därmed menade han att det är väldigt många som vill ställa om. Han fick instämmande där från Sven Eric Lorentzon. Men det kan ju inte vara ointressant var i landet man ställer om och vilka produktionsgrenar som i första hand ställs om. Jag känner för min del en oro för att den här omställningen kommer i de delar av landet där vi ändå har uttalat att samhället har ett speciellt stort ansvar för att se till att jordbruket bevaras som levande näring. Jag skulle gärna vilja höra litet mer från jordbruksministern vilka bedömningar man gör av omställningen ur de aspekterna och om han har några funderingar på eventuella ytterligare åtgärder för att styra, om utvecklingen går i en inte önskad riktning. Sedan talade jordbruksministern om GATT-avtal, som enligt en i mitt tycke rätt optimistisk bedömning kommer att komma till stånd under hösten och som kommer att innebära betydande ömsesidiga gränsskyddssänkningar.

I det sammanhanget vill jag gärna hålla med Karl Erik Olsson om att det är beklagligt att vi inte har fört några gemensamma diskussioner inför denna proposition, på det sätt som vi gjorde förra året. Jordbruksministern talar om näringens bristande vilja att ställa upp och om den högljudda och oseriösa debatten. Jag tror att en del av bakgrunden till den är att man inte ens har försökt att få till stånd en dialog med berörda parter i detta sammanhang, vilket hade varit önskvärt. När det gäller EG-perspektivet säger jordbruksministern att vi visst har höga krav på kvalitet från svensk sida. Men jag måste då fråga: När t.ex. jordbruksutskottet får redogörelser om hur EG-processen fortskrider, varför får vi då aldrig några redogörelser för kvalitetskraven och för framgångar som Sverige har rönt på det området? Sådana redogörelser lyser ständigt med sin frånvaro. Mot bakgrund av att 60 % av italienskt kött är producerat med förbjudna preparat och att 80 % av de belgiska köttdjuren föds upp med otillåtna hormoner och när man betänker den s.k. giftoljekatastrofen i Spanien för ett tiotal år sedan, inser man att kvalitetskraven är oerhört betydelsefulla. Jag undrar om man inte från regeringens sida ser någon fara i den snabba EG anpassningen och för våra möjligheter att behålla och öka våra ambitioner beträffande kvaliteten.

Herr talman! Ja, det verkar vara svårt att få ett rakt svar på vad som egentligen gäller för gränsskyddet, och man skall kanske inte heller förvänta sig att få något sådant. Jag tycker att det skulle vara intressant att få svar på vilka länder utöver Sverige som nu sänker gränsskyddet. Tydligen har det varit flera länder, och det är ganska intressant i sammanhanget, eftersom GATT-förhandlingarna blev så låsta. Det kan plötsligt utanför GATT förhandlingarna hända en mängd saker på det här området. Jag tycker att det är intressant att få en bild av detta. Vidare hänvisade jordbruksministern gång på gång till att vi i den nya livsmedelsuppgörelsen hade lyckats så bra med miljöanpassningen vad gällde jordbruket. Jag skulle vilja ha litet mera konkret uppgift om vad jordbruksministern menar i det avseendet. Såvitt jag har sett vad gäller omställningen av jordbruket har vi framför allt utökat det storskaliga jordbruket, medan det småskaliga miljöanpassade jordbruket får slå igen, övergå till att odla granskog på ängarna osv. Jag vill också peka på en annan del av avregleringen, som internt i vårt land har stor betydelse för konsumenterna. Vi har tidigare här i kammaren haft debatter bl.a. om Dörredsbonden och dennes mjölkförsäljning. Kommer det att hända någonting på den fronten? Kommer det att bli lättare att genomföra gårdsförsäljning eller för konsumenten att på annat vis komma åt produkterna utan en mängd mellanled? Man blir t.ex. förvånad över det som händer med äggförsäljningen. Jag skall plötsligt inte få köpa närproducerade ägg i min butik. För att kunna göra det måste jag ''gå till torget'', och vi har inget torg på landet. Detta försvårar naturligtvis för konsumenten i detta sammanhang. Jag ställde tidigare frågan vad som kommer att hända med förmalningsavgiften. Det är en fråga som har varit uppe i ganska många omgångar. Vi har i dag inte någon större överproduktion av alternativodlat mjöl. Varför skall vi i så fall ha förmalningsavgiften?
Herr talman! Först några ord till Karl Erik Olsson om kontakter. Nog har det i och för sig förekommit kontakter med Karl Erik Olsson från min statssekreterare innan vi lade fram en proposition. Men det har naturligtvis inte förekommit överläggningar av det slag som vi skulle ha haft om regeringen hade haft för avsikt att ändra principerna för det livsmedelspolitiska beslutet. Det är ju bl.a. det som den här debatten gäller. Det är inte fråga om någon förändring av det livsmedelspolitiska beslutet. Vi beslöt förra året att göra en intern svensk avreglering, som leder till sänkta svenska livsmedelspriser. Vad denna proposition handlar om är bl.a. hur vi då skall justera det svenska gränsskyddet nedåt, så att också en del av denna matprissänkning skall bli bestående. Det är ingen förändring av den livsmedelspolitiska reform som vi beslöt om förra året. Så hade varit fallet, om vi hade gjort det som Karl Erik Olsson hävdar, och i det fallet talar han nog mot bättre vetande. Om vi hade beslutat att sänka det svenska gränsskyddet för att därmed sänka de svenska matpriserna och öka importen, hade vi föregått GATT med en ensidig åtgärd. Jag har just sagt, och det är förvisso inte första gången, att denna typ av gränsskyddsjustering inte är någonting unikt för Sverige. EG har gjort ett antal sådana nedåt under den senaste tiden på mjölk, fläsk, vete, korn, majs och annat. Det är en typ av justeringar som är normal, men som i vårt fall måste förankras i riksdagen. Jag är därmed tillbaka till den fråga som Bengt Rosén ställde: Varför kunde man inte ha låtit den här typen av justering -- även om beslut i principfrågan skall fattas i riksdagen -- bli en fråga mellan regering och nämnd, liksom i fallet med mjölken, där vi nyligen har höjt gränsskyddet? Riksdagen ger regeringen bemyndiganden om att ändra mittpriser och annat utifrån en av riksdagen beslutad princip eller ram. Regeringen har inte bemyndigande att genomföra en sådan justering annat än om man får riksdagens godkännande för det. Jag tror att vi är överens på den punkten. Men mjölksubventionernas avskaffande innebar ju en annan finansiering av en av riksdagen beslutad nivå, vilket betyder att det fanns ett bemyndigande. Det är en enkel skillnad mellan hanteringen när det gällde att höja gränsskyddet för mjölken och att som nu få riksdagens bemyndigande för de referenspriser som i sin tur är ett uttryck för det nya system som vi fattar beslut om, innebärande att avregleringen införs den 1 juli. Beträffande GATT tror jag att det är viktigt att vi när förhandlingarna kommer i gång fortsätter den dialog som har funnits tidigare mellan partierna. Det gäller ju en mycket väsentlig fråga. Vi har lämnat fyllig information under den period när förhandlingarna fördes senast, under förra hösten. Vi fick då inte någon kritik för att vi skulle ha informerat dåligt. Jag har tvärtom varit mycket angelägen om att säga att om något parti vill ha mera information och diskussion, ställer vi mycket gärna upp, men i varje fall har inte jag fått någon sådan signal. Jag tror att vi betedde oss så som man hade önskat. Den amerikanska regeringen har nyligen fått bemyndigande att förhandla igen enligt den procedur som man har i den amerikanska kongressen. Det betyder att förhandlingar kan komma i gång, i bästa fall redan före sommaren, för att sedan fortsätta under hösten. Självfallet kommer vi att ha nära kontakt med partierna i riksdagen i den frågan. En viktig faktor som kan komma att beröra riksdagen mycket snart i det sammanhanget är den parlamentariska arbetsgrupp som vi hoppas också skall få sammanträda redan före sommaren. Den parlamentariska arbetsgruppen skall se över Norrlandsstödet, och det är en fråga som är mycket viktig för oss både i GATT-sammanhang och senare i EG-perspektiv. Hur skall vi kunna se till att också i framtiden få ett bra regionalpolitisikt stöd, något som vi vill försvara? Härvid berörs den s.k. gröna boxen i GATT och EGs regionalpolitiska stöd. Jag tror att detta kräver en ordentlig diskussion mellan partierna redan före sommaren. I vart fall hoppas vi kunna sammankalla den parlamentariska gruppen före sommaren. Där kommer å ena sidan GATT-frågor av väsentlig betydelse in, frågor som alla partier får möjlighet att bedöma, som Annika Åhnberg säger, å andra sidan i ett senare perspektiv Till Lorentzon vill jag säga beträffande EG att jag läser rätt mycket av de artiklar som moderata företrädare går ut med i dessa sammanhang. Jag måste säga att det budskap som förmedlas av många moderata politiker i ett EG-perspektiv till de läsare som ni skriver för inte är att EG har ett lägre stöd till bönderna än vad vi har i Sverige. Man invaggar i många fall jordbrukare i den felaktiga föreställningen att om vi väl kommer in i EG, är vi inne i något ganska varmt och gott och omställningen blir inte så svår och besvärlig. Vi vill vara ärliga och tala om att det är fråga om ett lägre stöd och att det krävs en anpassning, så att vi blir duktiga och kan klara en konkurrens på ett rimligt och bra sätt när Sverige, som vi hoppas, blir medlem i EG. Men man skall inte för allmänheten ''mörka'' att det faktiskt blir en sänkning av det samlade stödet i förhållande till det som vi ger i Bengt Roséns resonemang i övrigt om världsmarknadspriser och GATT har jag inte mycket att invända mot, tvärtom. Om GATT rundan blir framgångsrik, bör den rimligen leda till att världsmarknadspriserna på en rad varor kommer att mera permanent höjas. Priserna kommer förhoppningsvis också att bli mindre ryckiga. De länder som har en hög intern stödnivå, som t.ex. Sverige, kommer att få lägre konsumentpriser. Det ligger inte på något vis en motsättning i detta. Jag tror inte heller att Bengt Rosén menade det, utan han har väl ungefär samma syn på den frågan som jag. Annika Åhnberg ställer också följande fråga, som jag tycker är viktig: Hur går det med omställningen, och hur fungerar den i olika delar av landet? Jag menar att det är mycket väsentligt att vi följer det beslut som riksdagen fattade för ett år sedan om stöd till det öppna landskapet med 100 milj.kr. nu, 200 milj.kr. nästa budgetår och sedan 250 milj.kr. Vi skall även göra en utvärdering av detta. Riksdagen har ju klart uttalat att den utvärderingen inte är till för att man skall dra ner, utan för att man skall se om pengarna räcker. Nu visar det sig att länsstyrelserna tar tid på sig och det är kanske bra. Det är ju snart slut på de första budgetåret och ännu är det en ganska liten del av de hundra miljonerna som har tagits i anspråk, trots att budgetåret i och för sig är slut om några veckor. Nu försvinner inte pengarna för det, men det visar att man tar tid på sig. Man har också debatter i de olika länen om vilken typ av miljö det är man vill stödja när man för första gången -- ja inte första gången, NOLA-stödet finns ju -- men för första gången i större skala har möjlighet att främja ett kulturlandskaps utveckling och inte enbart slå vakt om ett produktionstekniskt betingat landskap som utvecklats under ett antal år. Jag föreställer mig att vi kommer att få olika debatter i olika län. Det kan bli en ganska spännande och även besvärlig diskussion på olika håll om vilka prioriteringar man kommer att göra mellan olika typer av stöd. Jag menar, liksom Annika Åhnberg, att det är är mycket viktigt för oss alla att följa. Jag tror även att det kan man bli en spännande diskussion mellan miljöengagerade människor, lantbrukare -- som också är miljöengagerade --, politiker och andra om vilken typ av landskap vi vill stödja i framtiden för att utveckla en rik biologisk mångfald. Det landskap vi har i dag är ju i hög grad en följd av den produktionsteknik, byggt på för mycket kemikalier, som introducerades efter andra världskriget. Sedan har vi även rester av det växelbruk med vall som kom fram på 1800-talet och bedrevs fram till ungefär andra världskriget, som vi också vill bevara. Det ger ett rikare landskap. Vi har ännu mindre kvar av de slåtterängar och det lövängsbruk, de djur på skogsbete, som fanns före den tiden. Det vill vi också bevara. Allt detta, dvs. landskapet, vare sig det är lövängar, slåtterängar, växeljordbruk med vall eller dagens kemikaliejordbruk är en effekt av den produktionsteknik man hade i jordbruket vid en viss tidpunkt. Nu har vi möjligheter att på ett annat sätt också utveckla biotoper för flora och fauna och genetisk variation. Det är säkert inte lätt i ett inledande skede, där vi nu befinner oss, att veta i vilken riktning det skall gå. Men nog är det en mycket spännande uppgift. Slutligen när det gäller EES-avtalet har ju hela EFTA, och där är ju Sverige i hög grad pådrivande, hävdat att våra höga miljökrav skall vi inte ge avkall på i EG-förhandlingarna. Jag vill ta salmonellan som exempel på vad jag uppfattar som framgångar för oss i den diskussionen med EG. EG rör sig ju i vår riktning när det gäller de fytosanitära frågorna. Där är inte problemet skillnaderna i system. EG går ju nu över till vårt system för exempelvis bekämpning av mul och klövsjuka. Problemet blir i stället hur lång övergångstid vi kommer att behöva med tanke på att det kommer att ta tid innan de länder som i dag inte har våra höga nivåer i realiteten har uppnått dem.

Herr talman! Det är naturligtvis rätt som jordbruksministern säger att statssekreteraren var hos mig innan propositionen avlämnades, dagen efter att man hade läst om innehållet i tidningarna. Om det hade varit för att ändra principer skulle vi ha talat om det tidigare. Inte fullt hälften av Sveriges riksdag anser att det var att ändra principer. Det borde i och för sig vara fog nog för att ta ett sådant initiativ. Jag skall ta ett nytt citat från jordbruksministern från förra årets proposition: ''Jag anser emellertid, som jag tidigare påpekat, att frågan om förändringar av gränsskyddet, såväl tekniskt som nivåmässigt, bör göras i den takt som en kommande överenskommelse i GATT anger.'' Nu säger väl jordbruksministern att detta inte var någon ändring, men sedan säger jordbruksministern att man inte kunde göra detta själv eftersom regeringen inte har bemyndigande att ändra, det var allså en ändring. Det konstaterade jag också i mitt förra inlägg att jordbruksministern har sagt. När det gäller frågan som Bengt Rosén tog upp om att inte sänka priserna på köttet, tycker jag att köttet är ett bra exempel. Jordbruksnämnden säger att importen för 1991 ligger i nivå med den för 1990 eller att den t.o.m. ökar. Priserna på världsmarknaden har inte vänts nedåt. Vi vet att lönsamhet inte existerar. Jordbruksnämnden skriver att den utveckling som kan förväntas internationellt inte motiverar några ändringar av avgiftsnivån. Men enligt förslag i propositionen tillkommer sänkning av skyddet bereoende på sänkta referenspriser. Detta är ju en medveten sänkning av prisnivån. Det går inte att bortförklara. Sedan beklagar jag att jordbruksministern inte kunde verifiera mina felcitat. Jag tycker inte om att vi skall beskylla varandra för felaktigheter här i kammaren. Men jordbruksministern har ju ett inlägg till och kan berätta vad det är. Då skall jag gärna be om ursäkt efteråt, men om jag inte har sagt något fel, vill jag inte bli beskylld för det heller. Jag måste bara notera att jordbruksministern i den här debatten inte har gjort mig mindre upprörd vare sig som bonde, centerpartist eller som politiker i allmänhet.

Herr talman! Jordbruksministern talade i sitt inledningsanförande om helheten. Där var underförstått att moderaterna inte skulle se till helheten. Jag hävdar bestämt att vi gör det. Jag är något förvånad över att ministern inte har betonat konsumentsidan hårdare i det här sammanhanget. I mitt inledningsanförande tog jag upp vad det är som orsakar de högre livsmedelspriserna och konstaterar att det har mininstern gått helt förbi. Även utskottet har diskuterat och skrivit om en moderatmotion där det gäller skatternas och avgifternas påverkan på prisnivån. Man säger: ''Det råder knappast delade meningar om att både direkta och indirekta skatter avspeglas i livsmedelspriserna på det sätt som anges i motionerna Jo157 och Jo254 och att jordbrukets kostnader och intäkter i många fall svarar för en mindre andel av konsumentpriserna.'' Det är ett direkt citat från behandlingen av moderatmotionerna och hela utskottet står bakom. Ministern har inte med ett ord berört den sidan av saken. Jag hävdar att vi ser till helheten. Är det nu också så att bönderna skall bli företagare, någon form av småföretagare, ber jag regeringen att studera skatteproblematiken på företagssidan som vi har ägnat oss åt. Jag skulle vilja uppmana ministern att ägna alla krafter, den tid som han förhoppningsvis har kvar som minister, åt att få i gång och klara GATT-förhandlingarna. Då skulle han göra svenskt jordbruk den allra bästa tjänst och vi skulle vara mycket tacksamma för vår jordbruksminister. Sedan förstår jag inte varför han inte vill erkänna att det hade varit en fördel att kontakta oppositionspartierna. Känns det inte litet genant att nu får partiet, regeringen, krypa till korset och acceptera och godkänna en vänstermotion som i sig är bättre än regeringsförslaget? Det var därför vi kunde tillstyrka den. Känns det inte litet genant att i utskottsbetänkandet få krypa till korset när det gäller detta. Avslutningsvis vill jag bara säga, och det sade jag i mitt inledningsanförande, att bönderna och jordbrukarna är mer än medvetna om problemen. Det enda de fordrar är lika villkor. Man vill konkurrera på lika villkor med omvärlden. Det är det enda man kräver, och det tycker jag att vi skall se till att de får.

Herr talman! Jordbruksministern sade det visserligen inte, men jag är övertygad om att han tycker att det är mycket bra att utskottet har tillstyrkt den motion av vänsterpartiet som i avsevärda delar har förbättrat det här förslaget. Såvitt jag förstår måste det också vara en stor glädje för riksdagens övriga partier att få ställa sig bakom det här vänsterpartiyrkandet. Först vill jag säga till jordbruksministern någonting om lantbruksforskningen. Jag hann inte med det i min förra replik. Jag delar inte uppfattningen att vi har en mycket framsynt och framtidsinriktad forskning på det här området. Vi har en omfattande forskning, det är sant. Men enligt min mening är den i mycket hög grad knuten till det konventionella jordbruket. Det är bra att vi har inrättat en professur för ekologiskt lantbruk, men forskningsanslagen när det gäller alternativ odling dras ned nu och många angelägna projekt ges inte ekonomiskt utrymme för att genomföras. Jag tycker även att det förekommer en sammanblandning mellan alternativa produktionsformer, som jordbruksministern själv talade om, och alternativ odling som är något helt annat. Jag tycker inte heller att det görs tillräckligt mycket när det gäller ny användning av i och för sig traditionella grödor som kan peka i riktning mot framtiden. När det gäller landskapsvården är jag inte alls säker på att det är så bra att det går så sakta för länsstyrelserna att fördela de här pengarna. Enligt min mening kan det bero på att vi i riksdagen tyvärr beslutade om en mycket krånglig och byråkratisk modell för den här landskapsvårdsersättningen. Vi i vänsterpartiet ville ha den mer generell och att den även skulle ges utökade ekonomiska resurser. Jag är inte alls övertygad om att de lantbrukare som behöver den här landskapsvårdande ersättningen för att få verksamheten att gå runt, tycker att det speciellt spännande att ta del av de här många olika erfarenheterna. De är dessutom olika i olika län. Jag hoppas mycket på det jordbruksministern säger om att den här utvecklingen måste följas noga och att den också eventuellt måste korrigeras. När det gäller GATT-förhandlingarna tillsätts nu en parlamentarisk arbetsgrupp för att se över Norrlandsstödet, bl.a. med anledning av en motion från oss i vänsterpartiet. Vi tycker naturligtvis att det är bra. Den generella GATT-problematiken kan man säkert, och måste, behandla där. Jag tycker ändock att den i sig går utöver den mer begränsade diskussionen kring Norrlandsstödet. Jag tror att vi begick ett misstag förra året när vi så lättvindigt sköt ifrån oss kommande gränsskyddsjusteringar och hänvisade dem till GATT-avtalet. Vi kommer såvitt jag förstår av denna diskussion att få precis samma problem och vara precis lika oeniga inför varje steg även i den fortsatta processen. Det kommer att bli oerhört svårt att bedöma och avgöra ömsesidigheten i den här neddragningen. Om vi skall slippa få ett utmålande av falska hotbilder och i stället kunna föra en seriös debatt, vore det läge att ta till gemensamma överläggningar kring den fortsatta
Herr talman! Jag har förståelse för att jordbruksministern inte fick tillfälle att kommentera min oro för jordbrukets inkomster under innevarande och kommande år enligt de prognoser som statens jordbruksnämnd har lagt fram. Jag hoppas dock att han kan återkomma litet till det i sitt nästa replikskifte. Vi kunde glädja oss åt att inkomsterna för jordbruket för år 1990 ökade med ungefär 25 % och totalt ligger en bit över 4 miljarder för 1990. Om vi har hundratusen deltids och heltidsjordbrukare, motsvarar det en årsinkomst på drygt 40 000. Det är nödvändigt att vi ligger på den nivån för att omställningen skall bli socialt acceptabel. Prognosen för 1991 är 723 miljoner. Det är en omöjlig uppgift för jordbruket att klara detta. Jag vill därför än en gång fråga jordbruksministern vad han planerar att åstadkomma som leder till ökade intäkter för innevarande år. Halva året har snart gått, och vi måste få till stånd en förändring om jordbruket skall klara det här.

Herr talman! Så här i slutet på debatten kanske vi kan enas om att sänka gränsskyddet. Det skall inte vara fråga om en nivå som bara innebär en teknisk justering, utan gränsskyddet skall sänkas för att öka importen och därmed konkurrensen. Jordbruksministern har inte övertygat mig om något annat under den tid vi har debatterat i dag. Så är också fallet med alla de som är berörda utanför det här huset. Trots att det har funnits gott om tid har jordbruksministern inte lyckats övertyga någon om att det inte är fråga om en faktisk sänkning av gränsskyddet. Det skulle vara intressant och viktigt att få veta hur jordbruksministern skall hantera t.ex. vårt djurskydd. I Djurens rätt kan man läsa en artikel där det sägs att djurskydd kräver gränsskydd. Jag tror att svenska folket värnar väldigt mycket om djurskyddet och tycker att det är viktigt. Det får konsekvenser om man ökar importen av t.ex. kött som inte är producerat under samma förhållanden som i Sverige. Hur gör vi för att klara konkurrensen under de förhållanden som råder på den svenska marknaden med ett hårdare djurskyddskrav? Det skulle vara intressant och tryggt att få veta om vi kommer att lyckas, så att vi inte exporterar problemet med dålig djurskötsel till andra länder för att få billig mat.
Herr talman! Först till Karl Erik Olsson. Det som upprörde mig var ett felcitat som Karl Erik Olsson kom med för att närmast förlöjliga den proposition jag har undertecknat. Han sade att vi både har höjt och sänkt. I protokollet kan man läsa vad Karl Erik sade i det avseendet. I en debatt kan man visst ironisera och förlöjliga, men om man gör det i samma ögonblick som man talar om politikers trovärdighet tycker jag att det är märkligt. Jag reagerade på den punkten, och jag vidhåller min reaktion. När det gäller frågan om kött och över huvud taget besluten i riksdagen gjorde Karl Erik Olsson en poäng av att det var en ny princip som man skulle gå till riksdagen med. Det är inte konstigare än att vi går och skall gå till riksdagen som vi har gjort tidigare efter varje förhandlingsuppgörelse. Om gränsskyddet skall höjas och det blir nya ramar, skall det förankras i riksdagen. Det är inte konstigare än att man har gjort det utan att för den sakens skull ändra på principerna under tidigare år. Det har då handlat om höjningar. Man har fått gå till riksdagen ändå. Den här gången handlar det om att man skall sänka gränsskyddet för att anpassa det till de sänkta svenska matpriserna. Det är inte konstigare än att man går till riksdagen för att höja dem. Den anpassning som sker när det gäller köttet har sitt ursprung i jordbruksnämndens beräkningar och tar hänsyn till sänkta foderkostnader och slopade slaktdjursavgifter. Priserna på det området kan således sänkas utan att lönsamheten försämras, eftersom kostnaderna också sänks. Detta är bakgrunden, och den baseras på jordbruksnämndens bedömningar. Karl Erik Olsson hävdar att han fortfarande är upprörd. Vad tänkte sig egentligen centern förra året? Skulle vi ha ett överskydd? Skulle inte konsumenterna få del av livsmedelsreformen genom sänkta matpriser? Avsåg man att behålla ett överskydd och därmed inte ge möjlighet till en kostnadssänkning som skulle komma jordbruket till del, där jordbruket skulle kompenseras med 14 miljarder kronor av skattemedel? Jag tycker att den delen av debatten har allt skäl att lyftas fram. Jag tycker också att det är en fråga som är viktig för riksdagen. Det är inte bara de frågor som Karl Erik Olsson ställer som är viktiga. Jag kan i princip instämma i Annika Åhnbergs synpunkter på GATT-förhandlingarna. Vi har som sagt tidigare från regeringens sida informerat partierna och fört en diskussion. Vi har också ställt frågor, och man har önskat en långtgående diskussion. När GATT-förhandlingarna förhoppningsvis återigen får ökad kraft är jag i alla fall villig att föra en diskussion med riksdagens partier om hur partierna på bästa sätt skall få fullödig information och om hur regeringen skall få partiernas synpunkter i frågan. Det skall vi gärna ta fasta på, liksom vi kommer att ta fasta på det redan tidigare i ett avseende. Herr talman! Jag vill åter betona att jag bedömer att en av de viktigaste frågorna har fått alltför liten plats i den här diskussionen. Hur skall vi när vi blir medlemmar i EG -- vilket jag hoppas vi blir -- åstadkomma att vi får ett så starkt regionalpolitiskt stöd att vi klarar den nivå som vi nu har på Norrlandsstödet och ändå får det accepterat i EG? Vi vet att den form av stöd som vi i dag har inte är accepterad i EG. Den formen av stöd är mycket kritiserad i GATT. Det är en mycket viktig fråga som har att göra med om vi även i framtiden skall kunna åstadkomma ett öppet landskap, en levande landsbygd i norra Sverige. Jag bedömer att det krävs både kreativitet och engagemang för att klara en sådan förhandlingsfråga. Jag tror att vi kan göra det, men kräver tidiga insatser. Vi hoppas kunna återkomma till partierna i den frågan före semestrarna i den parlamentariska arbetsgruppen. För övrigt har jag delvis besvarat Bengt Roséns fråga i samband med Karl Erik Olssons fråga. När det gäller jordbruksnämndens bedömningar av lönsamheten är man -- om jag har förstått det rätt -- försiktig med användningen av de i och för sig säkert korrekt beräknade uppgifterna så till vida att det rör sig om en statisk värdering som inte bygger in struktureffekter eller rationaliseringseffekter. Men det är givetvis en mycket viktig fråga att följa. Man bedömer det nog på många håll efter vad det är, dvs. en statisk uträkning som inte tar med dynamiska rationaliserings och struktureffekter som rimligen bör finnas i verkligheten. Marianne Samuelsson fick inte svar på sin fråga om förmalningsavgifterna. Det finns lagstöd för att man kan ta ut dem till 1995. Enligt fjolårets riksdagsbeslut skall de behållas övergångsvis. Regeringen får således återkomma till riksdagen. Frågan om djurskydd och hantering av djur är en viktig fråga som flera talare var inne på, bl.a. Marianne Samuelsson. Först tror jag att det är viktigt att konstatera att vi skärper den kontroll vi har av import. Vi fattade beslut om det förra året. Vi skärper bl.a. kontrollen när det gäller kött. Vi försöker fånga in flera ämnen än de som man tidigare har kunnat studera. Men det räcker naturligtvis inte. Det går att komma förbi detta. Vi har därför avtal med USA och Australien om att dessa länders myndigheter skall ge intyg på att importen därifrån kommer från djurbesättningar där man inte använder hormoner. Det är ett hjälpmedel. EG har samma restriktioner som vi, vilket självfallet underlättar. Man har ett hormomförbud och förbud mot import. I själva verket var EG på den punkten före Sverige. Det är inte alltid så att vi i Sverige är först i allting. I diskussionen om huruvida maten utomlands alltid är farlig och maten hemma hos oss alltid är bra -- jag menar nu inte att frågan har ställts i den här debatten -- är det viktigt att konstatera att vi måste vara vaksamma på missbruk inom länderna. Den stora debatten inom EG -- precis som har sagts här -- har egentligen inte gällt importen, utan att det har kunnat konstateras att man kriminellt har använt hormoner i EG. Det har då sagts i debatten vi inte skall importera från EG, för att vi inte har det så i Sverige. Så lättvindigt får vi inte ta dessa frågor. Tyvärr, herr talman, förlorade för bara några år sedan veterinärer i Sverige sin legitimation och fälldes i sin ansvarsnämnd för att de hade förskrivit hormoner till djurbesättningar i Sverige på villkor som inte var acceptabla ur den svenska lagstiftningens utgångspunkt. Vi får inte tro att vi på något sätt själva är en frizon, utan vi måste också ha en kontroll i vårt eget land. Det låg också i hög grad i riksdagens beslut förra året. Jag vill ändå göra den kompletteringen att vi inte alltid enbart skall se till importen, utan vi måste också ha en kontroll i vårt eget land, lika väl som EGs medlemsländer måste ha det. Jag vill understryka att det som är positivt är att man inom EG har en konsumentrörelse för ett ökat djurskydd och för en bättre matkvalitet. Även om det finns olika uppgifter om hur långt kedjan Marks & Spencer, som omnämndes senast i Dagens Nyheter i går, i realiteten har gått i sina åtaganden, går de i alla fall åt samma håll. Den handelskedjan, en av Englands största, vill pressa producenterna att gå ifrån uppfödningsformer som innebär dåligt djurskydd, och man vill främja inköp av djur som kommer från besättningar som sköts bra. Andra exempel är att man i Holland, i Tyskland och i EG-kommissionen rör sig i vår riktning när det gäller djurskydd, både i tänkandet och när det gäller lagstiftningen. Jag ser det som någonting positivt och bra att man i andra länder har en debatt som liknar vår och att man även i fråga om lagstiftningen börjar närma sig oss.

Herr talman! Det är klart att man skall följa upp beslut. Det lustiga är att man väljer ut en specifik del av landet. Det var därför jag reagerade. Skall man göra en uppföljning, borde man rimligtvis göra den över hela landet, för att se hur den här politiken slår. Jag tycker ändå att man, med tanke på de olika erfarenheter man har av den gamla jordbrukspolitiken, i stort sett vet vad som kommer att hända när man nu går in i den politik som rent extremt går åt samma håll. Vi vet i dag att stora delar av odlingsbygden i Mellansverige kommer att läggas ned. Det handlar om mellan 30 och 50 %. Det tycker jag är en fullständigt förödande dom över den jordbrukspolitik som nu är på väg att fullföljas. Här gläds man åt detta. Jag tycker att det är helt fasansfullt. Vill man åstadkomma förändringar av priset på svenska matprodukter, tycker jag att man skall göra det på annat sätt än genom att lägga ned kulturmark och odlingsmark. Man skall se till att hårt bevaka användningen av kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel och i stället bedriva ett mer extensivt jordbruk som är långsiktigt hållbart.

Herr talman! Sven Erik Lorentzon har i och med den här debatten sannolikt deltagit i sin sista riksdagsdebatt. Som vanligt har han varit saklig, samlad och kunnig. Vi som har debatterat jordbruks och miljöfrågor i riksdagen under senare år har inte alltid delat Sven Erik Lorentzons politiska uppfattning, men vi har alltid uppskattat honom för hans professionella men ändå folkligt jordnära sätt att framföra sina synpunkter. Vi önskar att Du efter välförrättat värv här i riksdagen får varva ner och får tid att njuta av ditt vackra Halland, gärna den bit av Halland som Du själv har lagt ned odlarmöda på, såväl på åker som i skog. Tack Sven Erik för trivsamma år.

Herr talman! Den konkurrenslag som vi har i dag trädde i kraft 1983 och innebar då, i förhållande till tidigare lagstiftning, skärpningar på flera punkter. Lagen syftar till att främja en från allmän synpunkt önskvärd konkurrens inom näringslivet. Marknadsdomstolen skall kunna vidta åtgärder mot en näringsidkare som genom konkurrensbegränsning föranleder s.k. skadlig verkan. Lagen bygger på grundtanken att en fungerande konkurrens bidrar till effektiviteten i näringslivet samtidigt som den verkar prispressande. Ytterst är det konsumenternas intresse som lagen skall skydda. Sedan två år tillbaka arbetar en kommitté, konkurrenskommittén, med att utreda hur konkurrenspolitiken ytterligare kan förstärkas. En slutrapport kommer att lämnas av kommittén i sommar. Ett viktigt inslag i en generell politik för förbättrade allmänna villkor för näringslivet består i åtgärder för att åstadkomma en stärkt marknadsekonomi. Endast om marknadsekonomin fungerar väl -- dvs. utan att företagen skyddas genom t.ex. kan företagen bli verkligt stabila och starka och därmed konkurrenskraftiga på den internationella marknaden. Folkpartiet liberalerna, moderata samlingspartiet och centerpartiet anser det vara angeläget att denna principiella uppfattning läggs till grund för överväganden om de konkurrenspolitiska insatserna. Friheten att etablera och driva företag är grundpelaren i ett marknadsekonomiskt system och har därmed en avgörande betydelse för den svenska ekonomin. Varje omständighet som hämmar eller hindrar företagandet måste därför, anser vi i folkpartiet liberalerna, motverkas. En samlad översyn av etableringsregler av olika slag bör därför göras. För konkurrensen skadliga regler bör mönstras ut. Dessa utgör ett hot mot den fria marknaden. En effektiv konkurrenslagstiftning är nödvändig för att marknadsekonomin skall kunna ges goda förutsättningar. I jämförelse med motsvarande regler i vår omvärld, inte minst inom EG, framstår emellertid den svenska konkurrenslagstiftningen som svag och därtill svår att tillämpa. Det är nödvändigt att fri konkurrens inte stannar vid att enbart vara ett honnörsord. Därför utgår vi ifrån att konkurrenskommittén kommer att lägga fram ett samlat förslag till konkurrenslagstiftning som svarar mot de ändrade förutsättningar som har vuxit fram, inte minst genom de senaste årens ökade internationalisering. Detta gäller exempelvis olika slag av horisontell samverkan mellan företag som borde vara konkurrenter, men också vertikala konkurrensbegränsningar, såsom leveransvägran och andra åtgärder som en leverantör kan vidta gentemot efterföljande led i syfte bl.a. att upprätthålla en viss prisnivå. Frågan om övervakning bör få en ändamålsenlig lösning; snabba och kraftfulla insatser från de konkurrensvårdande myndigheternas sida är nödvändiga för att lagstiftningens trovärdighet inte skall kunna ifrågasättas. Lagstiftningen bör utformas utifrån de principer som styr EGs regelverk. Såsom folkpartiet liberalerna gjort många gånger tidigare vill vi starkt betona angelägenheten av att den offentliga servicesektorn öppnas för konkurrens, bl.a. när det gäller vård och omsorg. Enskilda initiativ måste uppmuntras. Vi vill framhålla vikten av att detta kommer att beaktas av konkurrenskommittén. Vi menar alltså att konkurrens med skadlig utveckling av företagsstrukturen i näringslivet är så viktig att förhindra, att man i mycket långtgående fall kan vidta åtgärder i form av uppbrytning av existerande företag. Detta återkommer jag till i nästa betänkande i frågan om branschglidning inom den finansiella sektorn. Beträffande myndighetsstrukturen på konkurrensområdet är det angeläget att göra den så effektiv som möjligt. En samordning mellan näringsfrihetsombudsmannen och statens pris och konkurrensverk bör övervägas. Båda organen bedriver konkurrenskontroll, och sannolikt sker en viss överlappning av verksamheterna. Det är resurser som borde användas effektivare -- inte minst till att korta handläggningstiderna, vilket är avgörande för många småföretag om de skall kunna överleva en process om illojal konkurrens. Herr talman! Vad gäller det jag här har sagt kan naturligtvis inte livsmedelssektorn undantas. Den senaste tidens matprisdebatt har varit välbehövlig. På ett tydligt sätt har den visat effekterna av brist på konkurrens inom livsmedelssektorn. Naturligtvis har även Sveriges höga skattetryck en negativ inverkan på priserna. Från folkpartiets sida vill vi dock framhålla att en sänkning av mervärdeskatten på vissa livsmedel, på det sätt som nu föreslås av flera partier, utgör en åtgärd av endast skatteteknisk natur. Först när en generell sänkning av momsen kommer till stånd kan detta på ett varaktigt sätt få genomslag också i form av sänkta livsmedelspriser. Det bör även framhållas att en sänkt mervärdeskatt på enbart livsmedel visserligen kan påverka den absoluta nivån på dessa priser, men utvecklingen av livsmedelspriserna kommer man däremot inte åt med en sådan åtgärd. Nej, det behövs en ökad konkurrens på livsmedelsområdet, och till detta kan naturligtvis en ökad internationell handel av livsmedelsprodukter bidra. Det är önskvärt att ett medlemskap i EG, samt en regelöverenskommelse i GATT, meför en ökad konkurrens på lika villkor. De flesta lantbrukare liksom LRF ser med viss tillförsikt den utvecklingen närma sig. Det skall inte ett ögonblick förnekas att det blir en tuff konkurrens för svenska bönder, men den blir sannolikt inte omöjlig. Ett rationellt och modernt svenskt jordbruk blir nog samtidigt en svårslagen konkurrent för jordbrukarna i flera nuvarande EG På den inhemska handelssidan behövs också åtgärder för att genom konkurrens pressa ned priserna. Vi liberaler har många gånger kritiserat regeringen för att plan och bygglagen ger kommunalpolitiker ett effektivt instrument att förhindra etableringar, bl.a. av handelsföretag. Ofta drabbar det s.k. lågprisbutiker och varuhus som genom en radikal lågprissättning skulle bringa andra dagligvaruaffärer att sänka priserna. Den kritiken mot socialdemokratin består, och skulle Sverige begåvas med en välförtjänt borgerlig regering i höst kan man nog utgå ifrån att de förändringar sker i PBL som behövs för att bryta det etableringsstopp som nu råder på många håll. Det är inte bara skatter, gränsskydd och skydd mot lågprisbutiker som är orsak till de höga matpriserna här hemma. Till skillnad från andra företag är lantbruket omslutet av ett omfattande regleringssystem -- en regleringskedja som i sin nuvarande utformning härrör från 1930-talet. De olika grossist och förädlingsleden innehar praktiskt taget monopolställning, eller näst intill monopol, på den svenska marknaden eller en mycket kraftig marknadsdominans. Producenterna är de huvudsakliga ägarna till de dominerande företagen i dessa led. Här gäller i hög grad beskrivningen jag tidigare gjorde på marknadsdominerande företag som ur konkurrenssynpunkt har en skadlig verkan. För ett år sedan fattade riksdagen beslut om en ny livsmedelspolitik. En utgångspunkt för denna är att jordbruksproduktion i princip skall vara underkastad samma villkor som andra näringar. Hittillsvarande regleringssystem har medfört att produktionen av jordbruksprodukter blivit nästan oberoende av konsumenternas efterfrågan på produkterna. Alltså medan andra företag tvingas dra ner på produktionen om efterfrågan minskar, har det varit tvärtom för lantbruket. Där har ingen känslighet funnits för marknadens storlek, utan böndernas situation har snarare stimulerat dem till kontinuerliga produktionsökningar. Det är inte så svårt att förstå lantbrukarnas protester mot dels det jordbrukspolitiska beslutet 1990, dels de konsekvensbeslut som nu kommer att fattas. Lantbrukarnas yrkestrygghet blir långt osäkrare med en öppnare konkurrens, det kräver i sin tur förnyelse i produktionen, nya synsätt hos den enskilda bonden, ett lönsamhets och konkurrenstänkande ända fram till konsumenten. Jag kan inte undanhålla kammaren den kommentaren att intressepartier här i riksdagen, som framför allt annat driver en politik som syftar till att gynna i huvudsak en yrkeskår, inte bidrar till långsiktigt välbefinnande inom den kåren. Centerpartiet kan inte undandra sig sitt ansvar för att under flera decennier tillbaka i såväl koalitionsregering med socialdemokraterna som vid senare tillfällen varit starkt inriktat på att öka statligt stöd till lantbruket och därmed öka det statliga inflytandet där. Det omfattande regleringssystemet har inte kommit till av en slump, och det är naturligt att partiet varit kraftigt påhejat av lantbrukarna. Nu har emellertid regleringssystemet överlevt sig självt och blivit så kritiserat, när även andra intressen börjat göra sig hörda, att en förändring är ofrånkomlig. Jag känner inte att folkpartiet liberalerna tyngs av samma ansvar för en ensidig näringspolitik för jordbruk. Samtidigt tänker jag inte ett ögonblick förneka att lantbrukaren genom de olika besluten nu försätts i en svår och smärtsam situation. Att avveckla inarbetade och invanda förmåner är inte enkelt. Att avskaffa regleringssystemet och öppna för fri konkurrens med avveckling av jordbrukskooperationens totala marknadsdominans innebär naturligtvis samtidigt en avveckling av en skyddad avsättning för bondens produkter. Men lika fullt måste denna process nu ske, och det är bättre att den inhemska omstruktureringen får genomföras innan Sveriges lantbrukare utsätts för EG-konkurrensen. Eftersom avregleringen tar sin början den 1 juli i år, är det angeläget att även förbudet mot konkurrensbegränsningar inträder så nära som möjligt i tiden. Jag kan ha förståelse för synpunkterna att en särlagstiftning för enbart en del av näringslivet, nämligen jordbruksområdet, inte är bra. Men rådande omständigheter med avregleringen kräver detta temporärt, om en övergång till en fungerande konkurrensutsatt marknad skall kunna åstadkommas. Det är emellertid viktigt att betona att denna lag skall upphävas i anslutning till att riksdagen beslutar om en ny generell konkurrenslag. Herr talman! Jag yrkar bifall enbart till reservation 1 men stöder naturligtvis alla reservationer som folkpartiet står bakom.

Herr talman! Det här betänkandet handlar om konkurrensfrågor i allmänhet och livsmedelsområdet i synnerhet. Jag skall kommentera båda delarna. Betänkandet har inte kommit fram utan vånda. Det har tagit sin tid. Det är en del som har behövt tänka och en del som det har behövts förhandla om. Föredraganden i utskottet som har försökt hålla i pennan -- inte bara försökt, utan tvingats att hålla i pennan -- och stå för nedskrivningen har fått ägna detta stor möda och mycken tid. Hélene Tegnér har gjort ett gott arbete med de förutsättningar hon har haft att arbeta under. Hon har ägnat både natt och dag åt detta betänkande och hon är värd en eloge för sitt mödosamma arbete. För att man skall kunna skapa en fungerande marknadsekonomi är en sund konkurrens nödvändig. Konkurrens behövs för att skapa effektivitet i näringslivet och lägre priser för oss konsumenter. Om konkurrensen sätts ur spel, riskerar vi att det inte blir en riktig prissättning på varor och tjänster. Monopol -- de må vara offentliga eller privata -- måste alltid bekämpas. Näringsfriheten är nödvändig för en fungerande marknad. Det måste alltid finnas lika spelregler för olika företagsformer, för statliga, privata eller kooperativa företag. Herr talman! Kännetecknande för näringslivet under främst 1980-talet har varit att stora företag blivit allt större. 1980-talet blev fusionernas årtionde. Ett flertal redan stora företag köptes upp eller fusionerades med andra företag. Inom skogsindustrin har ett flertal stora företagsfusioner ägt rum, den senaste och mest omfattande är ju Affären mellan Volvo och Procordia -- då en koncern med inriktning på läkemedel, bioteknik och livsmedel bildades -- innebar också en omfattande fusion, i det här fallet mellan statlig och privat verksamhet. Vi har också exempel där privata företag, statliga företag och, finansiella institutioner såsom AP-fonderna, löntagarfonderna och försäkringsbolag medverkat till att skapa nya stora koncerner och fusioner. Det finns en risk för att detta sätter marknadsmekanismerna ur spel. I Sverige som är ett litet land kan stora koncerner med en dominerande ställning snabbt sätta marknadsmekanismerna ur spel. Därför är förekomsten av en mångfald företag nödvändig, många mindre och medelstora företag, som därtill är fungerande och livskraftiga en grundläggande förutsättning för en positiv ekonomisk utveckling i hela landet. Det är viktigt att koncentrationen i näringslivet bromsas och att de små och medelstora liksom de kooperativa företagens villkor stärks. Svenska företag och svenskt näringsliv blir alltmer integrerat med företag inom EG. Även inom EG har det rests farhågor för konsekvenserna av de stora fusioner som ägt rum mellan olika företag. Det finns en uttalad oro för att fusioner mellan företag som behärskar viktiga produktionsgrenar och utvecklingsresurser och som redan har stora marknadsandelar skall leda till ökad dominans och kanske monopol på vissa marknader. EG har mot denna bakgrund beslutat om en särskild prövning av fusioner mellan företag som överstiger en viss omsättning.

Det är naturligt att vi börjar anpassa oss till de regler som kommer att gälla för Sverige när vi om något år är medlemmar i EG. Därför är det viktigt att konkurrenskommittén i sitt slutbetänkande tar ett samlat grepp och föreslår en enhetlig och heltäckande konkurrenslagstiftning. Huvudärendet i detta betänkande handlar, som tidigare sagts, om konkurrenslagstiftning på livsmedelsområdet. Det är ett förvånande och anmärkningsvärt förslag. Bristen på konkurrens inom svenskt näringsliv löser man inte med en särskild lag för företagen på livsmedelsområdet. Konkurrenskommittén är inne i sitt slutskede. Inom några veckor lägger den fram sitt slutbetänkande. Den bör då lägga fram ett samlat förslag till konkurrenslagstiftning som svarar mot de ändrade förutsättningar som vuxit fram genom de senaste årens internationalisering och mot de villkor som kommer att ställas för svenskt näringsliv i framtiden. Vanligtvis brukar det här i kammaren råda en bred uppfattning om att det behövs en enhetlig och generell lagstiftning på olika områden. I det här fallet som gäller livsmedelsområdet görs ett avsteg. Med stöd av folkpartiet och socialdemokraterna föreslår regeringen en särlagstiftning på livsmedelsområdet. Förslaget har flera uppenbara brister och lagstiftningen är tekniskt och till sin natur ologisk i flera avseenden. Det är en särlagstiftning som riktar udden mot kooperationen, men inte mot hela kooperationen utan bara mot producentkooperationen och primärledet. Jag kan till fullo instämma i det som marknadsdomstolen sade i sitt yttrande över konkurrenskommitténs delbetänkande. Man sade att det inte är nödvändigt med en provisorisk lagstiftning för livsmedelsområdet. En sådan lagstiftning behövs helt enkelt inte, i synnerhet som konkurrrenslagen kommer att gälla även efter den 1 juli 1991 och omfatta de sektorer som nu omfattas av prisregleringen. Förslagen i propositionen och utskottsmajoritetens ställningstagande strider också -- som Nic Grönvall tidigare sade -- mot 1990 års jordbrukspolitiska beslut. Detta har även sagts av tidigare talare här i dag under den föregående debatten. Vi har ofta här i kammaren talat om behovet av långsiktiga och fasta spelregler -- även den socialdemokratiske företrädaren talade i den föregående debatten om långsiktiga spelregler -- men nu ser vi något som är motsatsen. Vi ser ryckigheten och osäkerheten som kommer att sprida oro i de företag och bland de människor som är berörda. Regeringen och socialdemokraterna med stöd av folkpartisterna i näringsutskottet har inte beaktat riksdagens uttalande från i fjol angående möjligheterna att exportera tillfälliga överskott. Nu vill man begränsa dessa möjligheter genom en särlagstiftning. Det finns kanske skäl att citera vad jordbruksutskottet för ett år sedan uttalade -- det som socialdemokraterna och folkpartiet nu vill förbjuda. Det finns tillfälliga överskott på jordbruksområdet beroende på säsongvariationer och på andra faktorer. Jordbruksutskottet uttalade i fjol: ''Det måste också, som utskottet tidigare understrukit, finnas möjlighet att hantera försäljning av tillfälliga överskottskvantiteter. Det bör vara möjligt att finna former för detta som förenar behovet av samordning och utnyttjande av skalfördelar med de krav som samhället måste ställa på väl fungerande marknader. Säljbolag, också branschvisa, kan utgöra en lämplig form för att hantera säsongvariationer och tillfälliga mindre exportkvantiteter. Utskottet förutsätter att behovet av en effektiv samverkan för angivna ändamål beaktas i den fortsatta beredningen av konkurrenskommitténs förslag.'' Detta yttrade ställde sig en riksdagsmajoritet bakom. Människans minne brukar många gånger vara kort. Men det är förvånande och anmärkningsvärt att varken regeringen, socialdemokraterna eller folkpartiet minns detta ställningstagande som inte är mer än ett år gammalt. Nu vill ni hindra det som ni ansåg var nödvändigt i fjol. Jag ställer frågan till såväl Inga-Britt Johansson som till Gudrun Norberg: Vad är det som har inträffat och varför har ni ändrat uppfattning? Det som var tillåtet i fjol är i år kriminellt och skall bestraffas. Den lag som ni nu är beredda att driva igenom slår också orättvist. Den är bara avsedd för de företag som köper sådana jordbruksprodukter som omfattas av gränsskyddet. Ni diskriminerar kooperationen som företagsform, eftersom det i lagen görs undantag för koncerndriven verksamhet. Kooperationen är ett viktigt komplement till statliga och privata företag. Den bidrar till mångfald ägandet, vilket i andra sammanhang anses vara värdefullt. Kooperationen tar också tillvara de enskilda människornas intressen, vare sig de är konsumenter eller producenter, så att de kan hävda sig på marknaden. I en diskussion om monopol eller inte monopol är det också viktigt att säga att kooperativ verksamhet aldrig kan få monopol. Kooperativa företag består av egenföretagare som i samverkan försöker uppnå vad man inom en koncern vill uppnå för att få slagkraft. När små egenföretagare sluter sig samman för att uppnå den stores styrka vill socialdemokraterna förbjuda det. I andra länder uppmanar man till samverkan mellan olika företag. I vårt närmaste södra grannland Danmark har den danske jordbruksministern t.o.m. riktat en uppmaning till den danska jordbrukskooperationen att förstärka samverkan. I Sverige gör regeringen tvärtom. Där vill socialdemokraterna bestraffa samverkan i kooperation men acceptera samverkan i koncerner. Ologiskt är ordet. Udden riktas nu mot primärledet i livsmedelskejdan. Jag måste fråga Inga-Britt Johansson: Varför görs ingenting mot koncentrationen inom livsmedelshandelns olika kedjor? Är inte den lika farlig? Borde man inte ta itu även med den? Varför tar man itu med bara en del? Från rättssäkerhetssynpunkt är det viktigt att all lagstiftning är generell, oavsett företagsform eller bransch. Därför borde konkurrensutredningens slutbetänkande ha inväntats, så att vi hade fått en sammanhållen och generell lagstiftning och inte en speciallagstiftning som riktar udden mot en del av näringslivet i Sverige. Jag är medlem i Konsum Norrbotten. Det vet Inga Britt Johansson. Mitt medlemskort är ett bevis på detta medlemskap. Jag måste därför fråga? Vad är det för skillnad att vara medlem i Konsum Norrbotten och att vara medlem i en producentkooperativ organisation? Borde man inte behandlas lika oavsett var man är medlem? Varför skall de som är medlemmar i en producentkooperativ organisation missgynnas, men inte jag som medlem i Konsum Norrbotten? Inga-Britt Johansson ägnar mycket tid åt kooperation. Och vi har vid olika tillfällen hört henne vältaligt plädera för vikten av kooperation och kooperativ samverkan. Hon har dessutom haft ett speciellt uppdrag som ensamutredare om kooperativa lösningar inom olika sektorer. Hon presenterade för en tid sedan ett betänkande med rubriken Visst går det an. Och jag ber, herr talman, att få citera några rader i det betänkandet. ''Vi anser att den kooperativa företagsformen är värd all uppmuntran eftersom den ger unika möjligheter till närdemokrati och direkt inflytande för människorna i deras olika roller som producenter av varor och tjänster, konsumenter, boende eller brukare av offentliga tjänster.'' Johansson den 13 mars 1991. Nu några månader senare tycks hon ha bytt uppfattning. Det som i mars skulle uppmuntras skall den 10 juni bestraffas. ''Kunskaperna om kooperation är som vi visat mycket bristfälliga inte bara bland allmänheten utan också bland beslutsfattare i offentlig förvaltning och näringsliv.'' För att råda bot på denna kunskapsbrist föreslår Inga-Britt Johansson i sin utredning att kooperativa rådet årligen ordnar en eller flera konferenser för att lära ut vad kooperation är. Herr talman! Jag föreslår att Inga-Britt Johansson så fort det över huvud taget är möjligt anmäler sig till någon av dessa konferenser för att lära sig vad hon själv har föreslagit. Gudrun Norberg sade tidigare att hon inte tyngs av ansvar för de areella näringarna. Det kanske hon inte gör, och jag tycker att det är allvarligt. Men jag tycker att Gudrun Norberg och folkpartiet tyngs av ansvar för att ständigt göra upp med socialdemokraterna. Jag förstår mig uppriktigt sagt, Gudrun Norberg, inte på folkpartiet. Jag tycker att Gudrun Norberg är en alldeles utomordentlig och förståndig politiker. Och vi har vid många tillfällen haft ett fint samarbete i näringsutskottet. Men jag förstår inte när Gudrun Norberg och folkpartiet agerar skyddsängel för socialdemokraterna. Hur många uppgörelser med socialdemokraterna tål folkpartiet egentligen? För några år sedan hade ni en uppgörelse om försvaret. Nu har ni haft en skatteuppgörelse. Gränsskyddet skall folkpartiet göra upp med socialdemokraterna om och även om konkurrenslagstiftningen. Det finns också anledning att ställa frågan: Hur många sådana soloåkningar från folkpartiets sida tål den andra delen av den allians som har gått fram med ett gemensamt program som kallas Ny start för Sverige? Hur länge kommer den andra delen av detta äktenskap att stillatigande se att folkpartiet i fråga efter fråga gör upp med socialdemokraterna? Den lagstiftning som nu läggs på riksdagens bord och som socialdemokraterna och folkpartiet tydligen är beredda att rösta igenom, innebär att man skall ha förbud och att man också skall straffsanktionera ett förbud. Jag vill ställa några frågor såväl till Gudrun Norberg som till Inga-Britt Johansson. Vem skall ni straffa? Vem skall få fängelse? Är det de enskilda medlemmarna i de kooperativa föreningarna? Är det styrelseledamöter, verkställande direktören eller någon annan som ni skall utdöma straff för? Herr talman! Till sist vill jag säga att om man vill sänka priserna på livsmedlen, vilket det finns anledning att göra, skall man göra det med andra medel än med de medel som nu föreslås. Vi kan rekommendera en sänkning av momsen på livsmedel, som vi från centerns sida under många år har föreslagit och som vi nu till sist kanske kommer att få ett positivt beslut om, inte i år verkar det som, men till sist tror jag att vi kommer att segra på den punkten. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 4 och 18.